Herr talman! Statsrådet Wickman var oförsiktig nog att ta upp den diskussion vi förde för ett år sedan. Han sade: Vi fick ju rätt! Men vad diskuterade vi i fjol, statsrådet Wickman? Jo, bl.a. de uppenbara riskerna för att en konjunkturuppgång — om den kom — med stor sannolikhet inte skulle sprida sig till Norrland och skogslänen. Vem fick rätt, herr Wickman? Herr Wickman sade vidare att fördelen med arbetsmarknadspolitiken är att arbetslösheten kan klaras av utan risk för inflation. Försök att säga det till de tusentals arbetslösa i de norra delarna av vårt land! Dessa människor torde bli synnerligen förtjusta över att få höra om denna fina metod, ty den har tydligen inte slagit igenom där. I dagens läge är Norrland och skogslänen helt enkelt Sveriges u-land. Det råder inte någon tvekan om den saken. Herr Wickman sade vidare att vi skyggar för att komma med förslag om vad som skall göras i olika sammanhang därför att vi inte vill att staten skall ingripa. Och sådana ord skall man få höra från herr Wickman. Jag har en lång lista på förslag från vår sida, som jag inte skall läsa upp nu. Men den upptar förslag beträffande Norrland som vi lade fram redan i fjol och som socialdemokraterna sade nej till. Det gällde konkreta åtgärder som skulle ha lett till ett bättre 'sysselsättningsläge i Norrland och skogslänen. Det gick alltså inte med den argumenteringen. Herr Wickman sade något om att jag påstått att de statliga företagen skall vara förlustbringande och att de därför måste få subventioner. Nej, jag refererade den diskussion som pågår inom det socialdemokratiska partiet om att enskilda företag skall åta sig skyldigheter som de statliga företagen hittills inte har åtagit sig. Skall de statliga företagen åta sig speciella skyldigheter mot de anställda även ur miljösynpunkt, så anser statsrådet Wickman att det är riktigt att de får subventioner. Då ställde jag frågan: Var är de lika villkoren? Skall man gå in för en utvidgad subventionspolitik och ha lika villkor måste det också gälla för enskilda företag. Det skall väl ligga någon konsekvens i de vackra talen om lika villkor. Om och hur mycket av subventioner det skall vara är en annan fråga som jag inte hinner ta upp 1 den här repliken. Med anledning av vad herr Wickman anförde konstaterar jag att man inte kan vänta sig något svenskt initiativ om en framstöt för lösning av frågan om «större internationell ekonomisk samverkan. Sverige är litet och kan inte göra mycket, sade herr Wickman, och det instämmer jag i. Redan i mitt första anförande frågade jag därför vilka kontakter Sverige har haft med de övriga nordiska regeringarna. Det har ändå visat sig att om Norden uppträder gemensamt är vi inte så obetydliga. Det är bland annat därför vi alla är så ivriga att få till stånd en bred nordisk ekonomisk union. Herr Wickman kom in på det verkligt intressanta i sammanhanget, nämligen hans förklaring att det inte skall vara någon socialistisk skördetid, inga äventyrligheter och lössläppthet. Det var intressant att höra att han sammanställde dessa tre begrepp. Med tanke på den debatt som fördes närmast efter kriget kan jag instämma i att det är bra att sammanställa dessa tre begrepp. Statsrådet Wickman anför nu att jag vägrar att uttala mig om riskerna med en för stor enskild maktkoncentration. Han måste ha lyssnat dåligt på mitt första anförande. Jag började det med att säga alt man i hela västerlandet har den gemensamma uppfattningen att det verkligen är en fara i för stor enskild maktkoncentration. Det är därför vi har hela raden av bestämmelser, lagar etc. i ett försök att stimulera till olika former för motvikt mot monopolism. Min fråga, herr Wickman, löd: Kan man lika klart från socialdemokratin få ett besked om huruvida det också finns något som heter för stor statlig maktkoncentration? Går den alltför långt är det kanske det allra farligaste förmyndarsamhälle man över huvud taget kan åstadkomma. I stället säger herr Wickman att man avvisar de socialiseringsframstötar som nu kommer fram, men att det principiellt mycket väl kan hända att det blir nödvändigt att sätta i gång en socialistisk skördetid. Det intressanta i sammanhanget är att det förslag som Stockholms arbetarkommun har ställt sig bakom, det var tydligen ballongen som sprack. Statsrådet Wickman har torpederat det och deklarerat att det förslaget inte kommer att bifallas vid den socialdemokratiska partikongressen, ty så har regeringens representanter bestämt. Herr Torsten Nilsson är visserligen ordförande i Stockholms arbetarkommun och är medlem av regeringen, men han har även tidigare fått finna sig i att bli ställd åt sidan. Det var, herr talman, ett mycket intressant besked från statsrådet Wickman — inga äventyrligheter, ingen lössläppthet och inga bifall till socialiseringsmotioner vid den socialdemokratiska partikongressen.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det var ett i stort sett sakligt och därför intressant anförande som statsrådet Wickman höll för en stund sedan. Det innebär naturligtvis inte att jag delar de meningar han framförde. En stor del av hans anförande gick ut på att visa hur väl allting hade varit planerat från socialdemokratiskt håll i fråga om den socialdemokratiska politiken och hur väl och planenligt allting hade utfallit. Nu ligger det naturligtvis i sakens natur att regeringen har en helt annan möjlighet att genom tillgång till all expertis som finns här i landet och genom möjlighet att göra analyser och överblickar, som är långt större än vad oppositionen har, få underlag till den ekonomiska politiken. Oppositionens insatser kommer lätt litet i efterhand. Det är ett helt naturligt fenomen, och oppositionen måste därför främst ägna sig åt att kritisera vad som verkligen blivit resultaten. Gör vi det måste vi konstatera att regeringens ekonomiska politik icke fick det utfall som regeringen rimligen borde ha siktat till i fjol. Det var väl ändå inte avsikten att få de betydande arbetslöshetskadrar som var ett så stort bekymmer för oss alla för ett år sedan. Man måste också säga att reringens förtänksamhet varit ganska måttlig, när den nu fått slå till starka bromsar som gör det tveksamt om den expansion i fråga om industriinvesteringar kan komma till stånd, som vi alla är överens om är nödvändig. Statsrådet Wickman säger att politiken skall skärpas i fråga om byggnadsverksamheten. Jag tror att det är riktigt om så sker, ty man vet ju att kostnadsstegringar, löneglidningar m.m. alltid har sin rot och sitt upphov inom byggnadsverksamheten och att överhettning där leder till inflation. Det skulle vara intressant att få veta vilka åtgärder som planeras och när de kommer att insättas. Sedan skall jag be att få anmäla en totalt avvikande mening mot statsrådet Wickman, när statsrådet säger att det är bättre att samla sparandet hos det allmänna än hos de enskilda. Vi tycker verkligen inte på det sättet i moderata samlingspartiet. Vi anser att den enskilda människans trygghet och hennes möjligheter att få inflytande över sina egna förhållanden bäst gagnas om hon själv blir direkt delaktig i ägandet i allt större utsträckning. Det kommer vi att fortsätta att arbeta för i vår politik. Statsrådet Wickman sade vidare att bankerna kommer att socialiseras, om det behövs för att genomföra den socialdemokratiska politiken. Det var ett intressant konstaterande, som bl.a. innebär att den socialdemokratiska politiken kommer att få en helt ny karaktär och inriktning, eftersom en socialisering av bankväsendet inte behövts hittills under det socialdemokratiska maktinnehavet. Det förefaller vidare som om socialdemokratin börjar falla på eget grepp. iegeringen har under åratal framställt bankerna som syndabocken för nästan alla ekonomiska besvärligheter. Regeringen har alltid satt upp ett oskuldsfullt ansikte vid misslyckanden i den ekonomiska politiken och pekat på bankerna. Därför är det kanske inte så underligt att okunniga ungdomar och andra får för sig att alla ekonomiska bekymmer skulle vara mycket lättare att komma till rätta med, om kontrollen över bankväsendet bleve fullständig genom ett förstatligande. Man ser kanske inte riktigt faran för dem som man vill stödja, att de skall bli avslöjade och själva behöva ta sitt fulla ansvar. Man ser heller inte den fara som ligger i ett utplånande av den motvikt mot en total maktkoncentration till regeringen, som en något så när fri kreditmarknad innebär och som möjliggör en viss balans även vid en felinriktad och misslyckad ekonomisk politik. Jag tror faktiskt att den socialdemokratiska partiledningen väl förstår att den skall be alla sina skyddshelgon — vilka de nu kan vara — bevara sig för att behöva utföra 'en sådan beställning. Jag tycker också att regeringen öppet kunde ha deklarerat detta.

Herr talman! Jag vill först ta upp några detaljer i de tre nyss hållna anförandena. Nya systembolagets inpassning i den statliga företagsgruppen har nämnts här. Jag vill inte på detta stadium säga någonting om vilken ställning vi kommer att ta i den proposition som är under utarbetande.

Jag tycker att det är rätt oanständigt av herr Bengtson och herr Dahlén att insinuera detta. Det är nämligen mycket klart uttalat i betänkandet — och det har upprepats flera gånger — att självfallet skulle riksdagen behålla sin makt över monopolvinsten precis på samma sätt som i dag även efter en inordning av dessa företag i ett förvaltningsbolag. När detta har uttalats så klart så tycker jag att man — avsiktligt eller oavsiktligt — läser texten en smula ofullständigt, när man inte låtsas om att detta varit förutsättningen för förslaget.

Jag kan också försäkra både herr Bengtson och herr Dahlén om att statliga företag fungerar inte på det sättet att man kan ålägga ett företag att mot det företagets påtagliga intresse ta på sig förluster för andra företags verksamhet. Det är inte så de företagen fungerar, vare sig legalt eller personellt. Vidare säger både herr Bengtson och herr Dahlén: Det blir alltså inte några svenska initiativ i räntefrågan — underförstått att regeringen egentligen är likgiltig och passiv.

Det betyder inte alls att vi skulle vara passiva i vår aktivitet. Jag tror att både herr Dahlén och herr Bengtson känner den svenske riksbankschefen rätt väl och vet vilken linje han driver i det centralbankssamarbete som han är en mycket aktiv och — det kan jag väl säga här i kammaren — en mycket högt värderad medarbetare i. Också i de andra organ, där vi har tillfälle att verka, såsom i OECD och i tio-gruppen som har rätt nära anknytning till OECD, är det alldeles självklart att vi för vår argumentering för ett effektivare samarbete med den skärpa och med de kontakter som är möjliga för oss. Självfallet gör vi detta i nära samarbete med våra nordiska grannar. Det som efterlyses här är alltså en aktivitet som redan är i gång. Jag vill dock gärna upprepa vad jag sade förut att vi inte skall tro att det är några stora och avgörande resultat att hoppas på, i varje fall inte inom en nära framtid. Herr Dahlén brukar citera litet egendomligt, och det är alltid svårt att känna igen sina egna uttalanden i herr Dahléns citatkonst. Jag märkte också att herr Virgin hade tolkat vad jag sade om banksocialiseringen på det sättet att det såg ut som om det skulle bli en banksocialisering medan herr Dahlén sade att talet om banksocialisering uppenbarligen endast varit uttryck för en ungdomlig entusiasm och att inte minst Stockholms arbetarekommun mer eller mindre skulle ha satts på plats av regeringen. Båda dessa mot varandra stridande tolkningar av vad jag skulle ha sagt är självfallet felaktiga. Jag kan inte stå här och tala om vad den socialdemokratiska partikongressen kan komma att besluta. Men jag har erinrat om hur denna fråga har behandlats tidigare, och jag har sagt vilken inställning regeringen har till frågan i dag. Vilken ställning partikongressen kommer att ta kommer självfallet partikongressen med den suveränitet den besitter att själv avgöra. När jag sagt att vi inte kommer att ge Oss in på äventyrligheter eller lössläppthet, eller hur orden nu föll sig, är detta inte alls, herr Dahlén, uttryck för att vi i och för sig avvisar de olika förslag som lagts fram. Det är ännu mindre något uttryck för att vi skulle vara passiva. Det är uttryck för någonting helt annat. Det är uttryck för den övertygelse som vi har haft i det socialdemokratiska partiet och som jag personligen alltid haft, nämligen att det är genom de successiva reformerna som vi förändrar samhället. Jag sade i mitt första anförande och upprepar nu, att det är genom det målmedvetna successiva fullföljandet av vår politik som vi på sikt, och på sikt också i grunden, kommer att förändra samhället. Det är någonting annat än löften om plötsliga radikala förändringar, men det är de enda förändringar som verkligen på ett bestående sätt förändrar samhället. Det är självklart att hela denna politik måste bedrivas under ett ständigt aktgivande på stabiliteten i sysselsättningen och stabiliteten i konkurrenskraften. Ni kommer därför inte att få se oss göra oss skyldiga till vad ni kallar äventyrligheter, men ni kommer att under loppet av detta år och nästa år få bevittna en serie konkreta resultat av den näringspolitik som nu är under full uppbyggnad. Eftersom dessa resultat successivt kommer att innebära en utvidgning av det samhälleliga inflytandet över utvecklingen, kommer vi alldeles säkert på många punkter att få just en upprepning av den debatt vi fört i dag.

Herr Bengtson sade att centerpartiet också ställt många krav på politiken och tagit upp lokaliseringspolitiken. Visst har centerpartiet gjort detta. Jag vill gärna erkänna att centerpartiet har gjort det tidigare och med större envishet än något annat parti. Visst har centerpartiet också aktualiserat låginkomstfrågorna. Det räcker emellertid inte att enbart aktualisera frågorna som önskemål för politiken. Det är bara när man är beredd att ge samhället de möjligheter som samhället måste ha för att förverkliga målen som politiken blir meningsfull. Det är därför jag anser att man inte kan å ena sidan ställa krav på en aktivare lokaliseringspolitik och en aktivare regionpolitik och å andra sidan hela tiden varna för samhällsinflytande och statlig maktkoncentration. Om man verkligen vill nå målen, måste man också vara beredd att acceptera medlen. Det finns inga enkla generella medel som löser de svåra uppgifter vi står inför — inkomstfördelningen, den regionala = sysselsättningsutvecklingen, över huvud taget den strukturanpassning som är nödvändig för vårt näringsliv. Dessa uppgifter kommer inte att kunna lösas enbart genom generella medel; det var huvudtemat i mitt första anförande, och det är också grundläggande för vår politik. Detta kommer att förutsätta ett successivt utvidgat användande av olika selektiva medel som i många fall kommer att innebära ett ökat samarbete och samplanerande mellan det offentliga och privata intressen. Det kommer också att innebära en klar ökning av statens egen direkta aktivitet. Och varje gång vi flyttar fram de positionerna, möter vi det motstånd som vi haft en svag återklang av i dag och som vi, när ytterligare konkreta åtgärder föreslås, säkerligen kommer att få möta med större skärpa.

Herr talman! Diskussionen om de statliga företagen förs från centerns sida inte alls på det sättet att vi av doktrinära skäl skulle motsätta oss statens inflytande. Vi har emellertid den praktiska erfarenheten att varken i Sverige eller i andra länder har ett stort statsägande av företag visat sig ge goda resultat. Statliga företag har inte kunnat bevisa sin effektivitet och konkurrenskraft, och det viktiga är ju att vi får företag som är effektiva, som kan klara sig i konkurrensen på världsmarknaden och som ger det mesta möjliga åter till de svenska medborgarna. Det är därför vi ställer oss så reserverade mot att man skall gå långt på den vägen. Herr Wickman är pessimistisk i fråga om räntan, men jag skymtade också en viss optimism i hans anförande. Herr Wickman vill inte direkt ta nya initiativ, men han sade att regeringen skall aktualisera frågan i de sammanhang där så kan ske, och det noterar jag med tillfredsställelse. När det blev tal om initiativ tänkte jag på Heidenstams ord: Det är skönare lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge! Saken är så viktig att den vore värd ett försök. Det skulle väl inte innebära någon prestigeförlust att inte lyckas. Med tanke på danskarnas besvärligheter med räntan vore det för övrigt alldeles utmärkt att ta ett nordiskt samråd för att få till stånd en starkare framstöt genom ett nordiskt initiativ. I fråga om banksocialiseringen vill jag säga att herr Wickman och jag har varit överens om att det bör vara konkurrens på lika villkor. Det finns två statliga banker, och därmed är ju konkurrensen tryggad. Då är det ju precis som vi hade tänkt oss. Jag är gärna med på att det råder konkurrens, men om man däremot skapar ett monopol och gör hela bankväsendet till statens har vi ju inte längre någon konkurrens. Beträffande de initiativ som tagits från centerns sida sade herr Wickman att det inte bara gäller att ställa krav utan också att vidta åtgärder. Med åtgärder menade herr Wickman huvudsakligen statsingripanden i form av företagsetablering och sådant. Men det är ju inte nödvändigt, utan lokaliseringen kan främjas genom att man bereder enskilda företag sådana villkor att de lokaliserar sin verksamhet till de platser vi önskar. Det var på det sättet jag menade att man skulle driva lokaliseringen. Därmed kan man komma fram till det som statsrådet Wickman märkligt nog tog såsom en strävan för socialdemokratin, nämligen det som stod på en centerpolitisk affisch vid ett val att vi skall söka nå fram till ökad frihet, trygghet och trivsel. Det vore utmärkt om socialdemokraterna hade den uppfattningen. Det propagerade vi mycket för inför ett tidigare val.
Herr talman! Det var en sak som jag inte hann beröra i min föregående replik men som jag nu helt kort vill omnämna. Herr Wickman efterlyste konkreta alternativ på en del av de punkter som vi här i dag diskuterar. Jag ber att få föreslå att herr Wickman stannar kvar under den fortsatta debatten. Här kommer en rad talare från oppositionen att punkt efter punkt redovisa vårt program. Stanna kvar och diskutera med dem! Jag hoppas att herr Wickman då kan bli relativt tillfredsställd. Herr Wickman påstår att vi inte har fört fram några förslag under denna riksdag. Jag tycker att en så enkel sak som antalet voteringar, som ju gäller alternativ till regeringens förslag, väl ändå visar att det finns en enorm mängd punkter, där vi påstår att svenska folket skulle ha nytta av en annan politik. Jag vill något kommentera herr Wickmans försök att tala om vad som är regeringens ståndpunkt beträffande socialiseringsframstötarna. Han sade att herr Virgin hade tolkat honom på ett sätt och jag på ett annat samt att båda sätten var felaktiga. Ja, det är mycket möjligt att de var det. Om jag bortser från att det finns förslag från Stockholms arbetarkommun att staten skall beslagta kyrkans egendomar — det har herr Wickman inte uttalat sig emot, så jag föreställer mig att det är även regeringens ståndpunkt — så innebär ju allt det andra socialiseringsframstötar. Herr Wickman förklarar att om regeringens linje fullföljes innebär det att det inte blir några förändringar. De unga lejonen kan alltså stanna i sin kulor. På den socialdemokratiska partikongressen kommer i varje fall regeringen att söka se till att de inte vinner gehör. Det är ju intressant. I sitt första inlägg tog herr Wickman upp frågan om det inte på sikt kan bli ett annat läge. Om vi inte klarar av det vi vill, sade han, är det klart att vi kan ge oss in på socialisering. Herr Wickman, skulle man alltså kunna formulera er ståndpunkt i regeringen — jag talar inte om dem som kommer fram med socialiseringsförslag — på det sättet att om socialdemokraterna misslyckas med sin nuvarande politik kommer en socialistisk skördetid. är det en riktig beskrivning?

Herr talman! Statsrådet Wickman anmärkte på även min citatkonst och be lyste detta med att förklara att herr Dahlén och jag hade kommit till olika resultat. Det är naturligtvis lätt att citera fel vad man nyss har hört i en debatt. Jag skulle därför gärna vilja bli korrigerad om det som jag tog såsom utgångspunkt för vad jag sade verkligen var felciterat. Jag fattade statsrådets Wickmans uttalande så, att man från socialdemokratiskt håll inte vill avvisa tanken på en socialisering av bankerna, om detta skulle behövas för den socialdemokratiska politikens genomförande. Det var detta citat jag hade såsom utgångspunkt. Det antyder någonting helt annat än en enkel och naturlig försäkran om att någon socialisering inte är aktuell. Jag begär naturligtvis inte att statsrådet Wickman skall kunna ge någon garanti för vilka beslut som den socialdemokratiska partikongressen kan komma att fatta. Det avsåg jag inte. Vad jag avsåg var att begära ett besked om hur statsrådet Wickman själv ser på denna sak. Jag hade hoppats på ett svar som innebar kort och gott ett nej till kravet på socialisering av bankerna. Jag vill till slut framhålla att jag inte fått något svar på den fråga som jag ställde till statsrådet om vad de begränsningar i byggnadsverksamheten kan innebära som statsrådet talade om skulle bli aktuella.

Herr talman! = Bevillningsutskottet uppvisar något delade meningar i fråga om det direkta skattetrycket inom olika inkomstskikt, och moderata samlingspartiet har där ett säryrkande. Övriga partier är eniga om uttaget av skatteprocenten i den direkta skatten för nästa år.

Å andra sidan är det klart att man knappast kan uppdriva några starkare indikationer för en annan konjunkturpolitisk bedömning av avgörande betydelse för dagens skattebeslut. Frågetecken finns, som alla vet. Ingen kan i dag avgöra vilka vändningar ufvecklingen på arbetsmarknaden tar och vilka samhällsekonomiska konsekven ser den kan medföra, än mindre hur världsutvecklingen kommer att te sig. Med säkerhet kan vi emellertid, om vi håller oss till det svenska budgetförslaget, fastslå att finansministerns siffror på både inkomstoch utgiftssidan nu som tidigare inte är några heliga tal som skall vara för varje angrepp fredade. Den väsentliga meningsdifferensen i årets skattedebatt har dock gällt något annat. Skall vi inte äntligen få den översiktliga skattereform som under lång tid har efterlysts? Allt sedan finansministern spräckte allmänna skatteberedningens förslag till en samlad skattereform har år efter år motioner i ämnet återkommit, och år efter år har förhoppningar och förväntningar knutits till olika uttalanden om initiativ från regeringens sida. Men de reformer på skatteområdet som förelagts riksdagen har varit begränsade till speciella avsnitt — ett »osystematiskt pålappande», som det heter i en av motionerna till årets riksdag. Det mera generella grepp som begärs har uteblivit. Jag behöver bara erinra om de förhoppningar som ställdes inför förslaget om mervärdeskatt. Man hade åtminstone väntat sig att ur floran av punktskatter få några väsentliga utrensningar gjorda, men förväntningarna sveks även då. Det är just det totala greppet, om jag så får säga, överskådligheten och den samtidiga samordningen med beskattningens olika avsnitt som man saknar i delreformerna. Det är inte minst detta som har föranlett en partimotion, väckt av folkpartiet i januari och återspeglad i en reservation till utskottsbetänkandet. Hur väsentlig en sammanhållen reform är visas med all tydlighet av de senaste årens debatter. Det är inte bara fråga om beskattningens totala höjd, även om den egentligen av förklarliga skäl kunde sägas vara en överskuggande huvudfråga. Vi kommer nämligen inte ifrån att det svenska skattetrycket intar en topplacering på världslistan, ett faktum som på senare år tycks lämna framför allt den svenska socialdemokratin oberörd. Topplaceringen gäller enligt tillgänglig internationell statistik inte bara det totala skattetrycket utan även nettoskattekvoten, alltså med en justering gjord med hänsyn till transfereringarna. Den aktuella debatten sysslar mer med andra ting. Dit hör beskattningens avvägning mellan olika inkomstgrupper, ett problem som ju här varit föremål för meningsutbyten tidigare i dag. Det är låginkomstgruppernas och barnfamiljernas problem som där alldeles speciellt har accentuerats. Det gäller också skatternas marginella höjd, det gäller familjebeskattningens framtida utformning. Under det senaste året har framför allt aktualiserats den starka stegringen av kommunalskatterna och verkningarna därav. Hur kan man tro att det finns möjlighet till en önskvärd avvägning mellan dessa olika intresseområden om de inte inordnas i en enhetlig plan? Det är en oformlighet att fortsätta som hittills med styckevis framlagda reformförslag som icke är sammanhållna ens i så måtto att man kan överväga och bedöma frågan om behövliga prioriteringar och de verkningar som dessa var för sig får på ännu icke tillgodosedda fält. Redan insikten om kommunalskattens starka stegringseffekt och hur denna drabbar skilda grupper av skattebetalare gör att man inte lär komma helt till rätta med den utan betydande verkningar som sträcker sig vida omkring. Dagens situation är i det avseendet följden av att man under många år försummat att intressera sig för hithörande spörsmål. även här har det nämligen varit fråga om pålappningar — mer eiler mindre omfattande, men ingalunda om någon helhet. Den gamla regeln att stat och kommun är två skilda kärl har i princip bibehållits. även om en förändrad inställning efter hand har trätt fram förefaller dock steget alltjämt långt till dess den principen har nåtts att skatteuttaget måste ses i ett sammanhang, oavsett om medlen är avsedda för statens, landstingens eller primärkommunernas verksamhet. även den dag då enighet har nåtts om den principen, krävs flera steg innan dess praktiska förverkligande har nåtts. Inledningsvis lär det inte kunna bli mer än några små jämkningar i rätt riktning. Folkpartiet har i sin januarimotion konkret angivit vissa åtgärder som kunde vara tänkbara för att mildra den kommunala beskattningen i ett inledningsskede. | Frågan är, som jag har nämnt, mycket komplicerad. Skall staten rätt kunna utöva sin centrala ledning på t.ex. socialvårdens, utbildningens och sjukvårdens område, måste de oavbrutet stigande kostnaderna betalas på något annat sätt än efter hittills hävdvunna principer. För egen del tror jag att det är nödvändigt a!t finansiera vissa åtgärder på annat sätt än med skattemedel i proportionsvis större grad än hittills. I den mån stat, landsting och kommun blir ekonomiskt kommunicerande kärl i större omfattning än hittills kommer kanske den kommunala självstyrelsen att praktiskt få anpassas till de nya regler som kan uppställas. På detta område föreligger sålunda mycket svåra men också mycket stora uppgifter att bemästra. Att kommunalskattens häftiga stegring kommit att så starkt påverka årets skattedebatt beror på insikten om att höjningen = särskilt hårt drabbar låginkomsttagarna. För dessa är som bekant kommunalskatten i de flesta fall den verkligt tunga bördan. För den som har möjlighet att utnyttja det extra kommunalskatteavdraget kan en lättnad nås, men tyvärr finns inte den möjligheten för dem som har den allra lägsta inkomstskatten och alltså bäst skulle behöva denna lättnad. Folkpartiet och centerpartiet har tillsammans avlämnat motioner och till utskottets utlåtande fogat en reservation om reformering av skattesystemet. Huvudyrkandet är att få en samlad översyn av beskattningen av fysiska personer och ett därtill fogat förslag med en tidsplan för successivt genomförande av reformen. Översynen skall inriktas på skattefrihet för lägre inkomster vid såväl statlig som kommunal beskattning och en samtidig reduktion av marginaleffekterna i närliggande inkomstlägen upp till medelinkomstlägena. Den totala skattebelastningen av statlig och kommunal inkomstskatt samt obligatoriska socialavgifter bör härigenom minskas för låginkomsttagarna. Andra fält som måste vidareutredas gäller den individuella beskattningen — med generösa övergångsbestämmelser — ökat stöd åt barnförsörjare och frågan om införandet av negativ skatt. Reformerna skall enligt reservanternas mening genomföras på så sätt att andelen indirekt skatt ökas, med samtidig kompensation till konsumentsvaga grupper. Ett annat syfte med reformen är att åstadkomma ett skattesystem som minskar utrymmet för skatteflykt. I samma mån som mervärdeskatten kommer till ökad användning bör sådana punktskatter slopas som inte är motiverade av sociala, medicinska eller vägpolitiska skäl. Bevillningsutskottet har avvisat reservanternas yrkanden med att som vanligt hänvisa till de utredningar som pågår. Det är den stående invändningen vid varje reformkrav att det finns så och så många utredningar som är under arbete, och resultaten av dessa måste avvaktas. När ett utredningsresultat är klart finns det andra som återstår. Om reformer genomförs så kommer de så att säga droppvis, men någon sammanhållen reform <åstadkommes inte. Nu har emellertid finansministern förklarat att ett förslag till en skattereform skall framläggas nästa år. Vi har alltså fått nytt hopp. Men kommer det verkligen den här gången att bli fråga om en sammanhållen reform av det slag vi önskar i reservation 3? I så fall måste en reell översyn på bred bas verkställas av skattefrågorna och resultera i en på sikt upplagd reformpolitik, där de olika stegen fogas in i en verklig plan. Om så kommer att ske, finns det också all anledning att yrka bifall till de förslag som framförs i reservation 3. När jag nu gör detta yrkande, herr talman, sker det i förhoppningen att fininsministern i sitt förberedande arbete för 1970 års skattereform beaktar synpunkterna i reservationen och bakomliggande motioner. Till sist vill jag säga några ord om den i dagarna så omskrivna fastighetstaxeringen, där speciellt villataxeringen tilldragit sig uppmärksamhet. Såvitt jag förstår är riksskattenämndens anvisningar i och för sig inte avgivna för att skärpa skatten för vissa kategorier utan för att åstadkomma mer realistiska värderingar som grund för taxeringsarbetet. Men verkan av denna åtgärd blir otvivelaktigt en skatteskärpning om taxeringen höjs och skatteberäkningens gällande procenttal består. Det är därför mer än förklarligt om villaägarna kände den allra största oro mot bakgrunden av de första meddelandena om de synpunkter som riksskattenämndens ordförande gett uttryck för. Såväl fastighetsskatten som det beskattningsbara värdet av bostaden skulle komma att starkt stiga och alltså innebära en betydande stegring av skattebördan. Nu har visserligen finansministern i andra kammaren lämnat en mindre uppseendeväckande statistik. Men om jag förstår den här saken rätt är det egentligen samma statistik finansministern utgår från som den vilken riksskattenämnden hade till utgångspunkt. Men referaten från riksskattenämnden talade om hur högt saluvärdet låg över nuvarande taxeringsvärde. Herr Sträng talar om det taxeringsvärde det kan bli fråga om sedan man räknat bort 25 procent från saluvärdena. I båda fallen lär skattestegringarna dock bli kännbara. Men beskattning är riksdagens oförytterliga rättighet, och det måste därför förutsättas att det blir riksdagen som får avgöra om skatten skall höjas bara för att man äger sin bostad. Kännbart rikare blir man ju i bästa fall först när fastigheten säljs. Då betalar man skatt på värdestegringen enligt de regler vi kommit överens om i relativ endräkt. Slutsatsen måste bli att riksdagen i god tid innan de nya taxeringsvärdena påverkar inkomstoch förmögenhetstaxeringen skall kunna vidta de justeringar nedåt av procenttalen som i sammanhanget kan vara aktuella eller vidta andra åtgärder av liknande verkan. Jag är angelägen att klart uttrycka detta krav. Det råder nog inte heller någon tvekan om att skattedragare av här berörda kategorier med mycket stort intresse kommer att bevaka regeringens initiativ och riksdagens åtgärder i denna fråga.

Herr talman! ”Talarordningen och ovissheten om när finansministern skall göra sitt inhopp här i dag har i någon mån rubbat mina cirklar. Jag känner mig faktiskt som något av åsnan mellan hötapparna om jag för mitt anförande skall välja statsrådet Wickman, finansminister Sträng eller bevillningsutskottet. Jag tror att jag lämpligen bör ägna mig åt bevillningsutskottet; med hänsyn till omständigheterna blir det ett relativt rapsodiskt anförande. Vad först angår konjunkturbedömningen, på vilken kompletteringspropositionen bygger, har jag i huvudsak inte så mycket att invända mot vad som därom anförs. Vi har i vårt land en stor fördel av den relativa inre och yttre samhällsekonomiska balans, som vi efter många års inflation och strid därom uppnådde under förra året. Kostnadsoch prisstabiliteten under fjolåret var till fördel för oss alla, inte minst för löntagarna, vilkas reallöneökning tack vare densamma blev större än vad som tidigare kunnat uppvisas. Denna stabi litet får inte äventyras. Dagens ovisshet om den kommande löneutvecklingen är emellertid ett orosmoment för företagsamheten och stabiliseringspolitiken. När får vi den stora avtalsuppgörelsen? Det är en fråga som vi alla ställer. Att vi i dag lever i en starkt uppåtgående konjunkturfas är uppenbart, med de risker för temporär överhettning som den kan innebära. Det är svårt att göra en väl underbyggd prognos om konjunkturens varaktighet, men med tanke på den restriktiva politik som av valutaskäl förs i vissa av våra handelspartnerländer kan en försvagning av konjunkturen förväntas under början av nästa år. Emellertid borde uppgången som sådan inte behöva föranleda några egentliga betänkligheter ur balanssynpunkt, eftersom en viss outnyttjad kapacitet uppenbarligen är för handen. Det är bara fråga om hur den skall kunna utnyttjas.

Kan man i Schweiz och Tyskland anlita arbetskraft från andra länder och skapa trivsel för densamma, borde väl folk från Norrland i varje fall under en kortare övergångstid, tills en utbyggnad av företagsamheten i Norrland kommit till stånd, kunna arbeta utanför hemorten, givetvis under den bestämda förutsättningen att gynnsamma arbetsbetingelser erbjudes. Det var enligt min mening ett illavarslande tecken för den ekonomiska politiken när statsrådet Wickman tidigare i dag på tal om riktpunkterna för densamma satte inkomstutjämningen i förgrunden. I motsats till statsrådet Wickman anser jag att jämvikten i betalningsbalansen med utlandet borde ha högsta prioritet inom vår ekonomiska politik. I annat fall hotas lätt den fulla sysselsättningen. Beträffande bevillningsutskottets betänkande om beräkningen av bevillningarna för budgetåret 1969/70 vill jag börja med att fästa uppmärksamheten på att bevillningarna i kompletteringspropositionerna i jämförelse med statsverkspropositionen uppräknats med 1062 miljoner. I jämförelse med innevarande budgetår har skatten på inkomst och förmögenhet m.m. beräknats öka med ej mindre än 2800 miljoner. Automobilskattemedlen har stigit med 200 miljoner, den allmänna arbetsgivaravgiften har tillkommit och ger 750 miljoner; ökningen blir här 465 miljoner. Innebörden härav är att svenska folket 1 förhållande till det löpande budgetåret kommer att få en automatisk skattehöjning på låt oss säga 3 miljarder kronor. Totalbudgeten för 1969/70 har enligt de reviderade beräkningarna givit ett minussaldo på 1560 miljoner mot 2 490 miljoner i statsverkspropositionen, därvid dock eventuella lönehöjningar ej medräknats.

Ingen skulle alltså få en större skattesänkning än 1000 kronor. Denna ändrade uttagningsprocent skulle vara ägnad att motverka de automatiska skatteskärpningar som eljest äger rum i inflationens och reallöneökningarnas släptåg. Ur fiskalisk synpunkt skulle skattebortfallet enligt vårt förslag komma att uppgå till 620 miljoner för helt budgetår, men då ikratfträdandet tänkts ske först den 1 januari 1970, skulle bortfallet för budgetåret 1969/70 inskränka sig till 200 miljoner. Det är ett ringa belopp i jämförelse med den automatiska skattehöjningen. En sänkning av uttagningsprocenten skulle dämpa marginalskatte skruvens verkningar på den enskildes ekonomi. Särskilt skulle detta gälla mellangrupperna, som ofta sitter i ett trångt läge. Den erforderliga stora skattereformen skall jag inte beröra; våra tankar därom har utvecklats av herr Virgin. Jag skulle vilja ta upp ett annat skattespörsmål som är viktigt för dem det gäller. Jag tänker på de mindre och medelstora företagens skatteproblem, eller låt oss kalla det familjeföretagens beskattning. Hit hör inte bara industri, hantverk och serviceföretag av olika slag utan även jordbruk och skogsbruk. Genom den successiva höjning som skett av värdet på aktier och av andra värden i sådana företag har förmögenhetsbeskattningen undan för undan skärpts. Ytterligare höjningar av fastighetsvärdena har aviserats med ty åtföljande ytterligare skatteskärpningar. Även arvsbeskattningen är redan nu ytterst kännbar för familjeföretagen. En gång varje generation sker här i varje företag en betydande kapitalavtappning för att vederbörande skall kunna betala arvsskatten. Tanken på den blivande arvsskatten är ofta en mara för äldre företagare och hindrar dem från att göra investeringar för rationaliseringsändamål, något som givetvis är till nackdel för företagens utveckling. Arvsskatten hänger som ett hotande svärd över familjeföretagarens huvud. Den framtvingar i många fall försäljning av företag till storkoncerner, därmed främjande den s.k. maktkoncentrationen i samhället. Jag menar, i likhet med andra talare som har yttrat sig i dag, att en sådan utveckling ofta inte är önskvärd, ehuru talet därom många gånger kanske är överdrivet. På ett område, nämligen detaljhandeln, sitter de små familjeförtagen särskilt hårt i kläm. Den mindre detaljhandeln diskrimineras på olika sätt, t.ex. genom sämre butikslägen inom kommunerna och inom nya stadsdelar, där den ofta trängs tillbaka till de ogynnsammaste butikslägena. Ännu vär re är de ogynnsamma inköpsvillkoren. Särskilt beklaglig är den utveckling som ägt rum inom lanthandeln, där företagaren mer eller mindre håller på att dö ut, till skada för bygden. Denna fråga borde närmare uppmärksammas av lokaliseringspolitiken. I fråga om arvsskatten, som är föremål för utredning, vill jag uttala den förhoppningen att familjeföretagens problem särskilt beaktas genom erforderliga arrangemang. De uppgifter som publicerats rörande det kommande betänkandets utformning har tyvärr skapat stor oro. Jag skall inskränka mig till detta, då jag som jag hoppas ännu en gång kommer att ta kammarens tid i anspråk. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som = =fogats till bevillningsutskottets betänkande nr 50 av herr Yngve Nilsson m.fl., dvs. reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Beträffande de reservationer, som är fogade till bankoutskottets utlåtanden nr 38 och 39, kan särskilt anföras att de ger uttryck åt uppfattningar rörande den ekonomiska politiken, vilka behandlats vid en rad tidigare riksdagar. Om det kanske inte finns så många nya synpunkter att anlägga, kan det ju sägas att problemen heller inte undergått någon större förändring. Den förda ekonomiska politiken karakteriseras nu som tidigare av inflationstendenser, otillräcklig stabilitet, upprepade balansstörningar på inhemska delmarknader, t.ex. bostadsmarknaden, lika väl som i utrikeshandeln, kvävning av företagsamhet, för stor generositet med allmänna medel, högskattepolitik och avskräckning av sparande och ägande. Därtill har nu kommit en högst omfattande arbetslöshet för att vara i högkonjunktur samt regionala befolkningsomflyttningar. För att komma till rätta med en del av här nämnda problem förordar i det fa sammanhang vi som är reservanter från alla de tre borgerliga partierna, att stabiliseringskonferenser utnyttjas för en frivillig samordning av arbetsavtal och prispolitik samt tillrättaläggande av den offentliga ekonomiska politiken. Vi förordar alla tillsättande av en parlamentarisk besparingsutredning och önskar en utredning om verkningarna av olika finanspolitiska åtgärder. Vi pekar också på behovet av bättre och långsiktigare budgetplanering, uppmuntrande av arbetsamhet, sparsamhet och företagsamhet samt smidigare anpassning av finanspolitiken till konjunkturerna. Vi är ense om att alla lokaliseringspolitiska önskemål, t.ex. också det om en prövning av storstädernas expansion, bör tas upp av 1968 års lokaliseringsutredning, vilket vi tycker att även socialdemokraterna kunde ha gått med på, i betraktande av den behandling som lokaliseringsfrågan fått i övrigt. Endast på en punkt har herr Brundin och jag en annan uppfattning än våra borgerliga medreservanter, och det gäller angelägenhetsgraden i fråga om iprättandet av ett ekonomiskt och socialt råd. Vi anser att frågan inte bör aktualiseras i detta sammanhang. Det är bäst att man får komma i gång med de av oss förordade stabiliseringskonferenserna först, innan ytterligare steg mot institutionalisering tages. Med detta kommer jag, herr talman, att yrka bifall till samtliga de reservationer, där mitt namn förekommer, vid den av herr talmannen angivna tidpunkten. Den debatt som vi för i dag är avsedd att vara en allomfattande ekonomisk debatt, men förutsättningarna för en sådan är dåliga, bl.a. till följd av att löneavtalen — som herr Gösta Jacobsson pekade på — ännu inte är klara. Vidare har nationalbudgeten inte, som vi önskat, blivit utskottsbehandlad. Jag har tillåtit mig att anföra några allmänna synpunkter på ekonomin vid behandlingen förra torsdagen av den penningoch valutapolitiska problematiken. Jag avstår därför från att ge mig in på den allmänna ekonomiska politiken och delvis i så fall upprepa vad jag redan sagt, utom beträffande en punkt. Jag har noterat statsrådet Wickmans meddelande till oss i kammaren om ett budgetunderskott av större storleksordning än det som är upptaget i riksstatsförslaget och som i nationalbudgeten är beräknat till ca 2,5 miljarder i stället för cirka 1,5 miljard kronor. Det betyder med andra ord att staten nu måste låna pengar för att kunna betala de lönehöjningar som eventuellt kan bli resultatet av lönerörelsen. På en punkt skall jag dock be att få återkomma, nämligen till valutafrågan, som jag utelämnade förra torsdagen med anledning av det interpellationssvar som herr Gösta Jacobsson i dag skall få angående valutaoron i världen. Jag har anmält mig till denna debatt.

Herr talman! Jag vill såsom reservant i bankoutskottet vid behandlingen av utlåtandena nr 38 och 39 använda detta tillfälle för att motivera de reservationer, till vilka jag har medverkat.

Jag ber att få börja med reservation 1. Vi har från folkpartiet och centerpartiet i år liksom flera gånger tidigare i en partimotion föreslagit, att regeringen skall ta initiativ till stabiliseringskonferenser, där representanter för arbetsmarknadens parter, vissa andra organisationer, regering och riksdag samt erforderlig expertis skall delta. Det framhålles i motionen, att förutsättning därigenom skapas för en samordning av arbetsavtal, prispolitik och ett lämpligt tillrättaläggande av den offentliga ekonomiska politiken med ökad ekonomisk stabilitet som följd. Jag tror att man törs påstå att en av orsakerna till att årets löneförhandlingar blivit så utdragna är den olikartade bedömning av konjunkturutvecklingen som de på avtalsmarknaden agerande parterna har gjort. De har bedömt den ekonomiska tillväxten och den kaka som således finns att dela olika. Konjunkturbilden har förändrats under avtalsförhandlingarnas gång och påverkat budgivningen, men uttolkningen av det aktuella ekonomiska läget har också liksom tidigare i år gjorts från olika utgångspunkter, mycket beroende på vid vilken sida av förhandlingsbordet de agerande suttit. Årets avtalsförhandlingar har också dragit ut på tiden genom att olika parter på löntagarsidan bedömt situationen olika. Här skulle säkerligen en sådan stabiliseringskonferens som mittenpartierna föreslagit vara av stort värde. Alla parter skulle där få tillfälle att göra jämförelser mellan förutsättningen för sina egna och andras inkomstutveckling. Det är naturligtvis arbetsmarknadsparternas uppgift att utforma lämpliga metoder för avtalsförhandlingar och att träffa avtal utan inblandning från statens sida. Men i en demokrati som vår är en offentlig debatt och samråd kring viktiga ekonomiska frågor en självklar sak. Därför är sådana överläggningar som vi föreslår ett sätt att öka utsikterna till goda lösningar på frivillig grund. Det verkar också som om ledande personer inom arbetsmarknadsorganisationerna under de senaste åren fått större förståelse för betydelsen av sådana överläggningar och samråd mellan de olika parterna. I en intervju i gårdagens Dagens Nyheter framhåller t.ex. SAF-direktören Curt-Steffan Giesecke att man med nuvarande ordning riskerar att uppgörelserna överstiger de ekonomiska ramarna samtidigt som förhandlingarna drar alltför långt ut på tiden. Lösningen kan enligt herr Giesecke ligga i att man tillsätter en offentlig utredning som dels försöker klarlägga de aktiva krafterna i inkomstbildningen, bland andra marknadskrafternas inverkan. Med det som bakgrund kan parterna sedan diskutera uppläggningen av nästa avtalsrörelse. Jag kan inte förstå annat än att dessa tankegångar starkt närmar sig vårt förslag om ett förberedande ekonomiskt-socialt råd och stabiliseringskonferenser. Det är angeläget betona att rådet och de konferenserna inte skall ingripa i själva avtalsförhandlingarna. Stabiliseringskonferenserna och = det cekonomisk-sociala rådet skulle ha sina viktigaste uppgifter innan de egentliga avtalsförhandlingarna startar. Deras verksamhet skulle vara till för att skapa bättre förutsättningar för en frivillig samordning av arbetsavtalen och prispolitiken och ett lämpligt tillrättaläggande av den offentliga ekonomiska politiken. I reservation 3 till detta utlåtande vill ledamöterna från de borgerliga oppositionspartierna att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om tillsättande av en parlamentarisk besparingsutredning. Det påminns i reservationen, liksom i de bakomliggande motionerna från mittenpartierna och moderata samlingspartiet, att i den besparingsutredning som arbetade i slutet av 1950 talet uppnåddes enighet mellan representanter för olika partier på en rad punkter, som omfattade inte oväsentliga belopp. I en tid då statsutgifterna växer mycket starkt på alla områden, finns det all anledning att en parlamentarisk utredning ser över dessa, och då bör särskild uppmärksamhet ägnas möjligheterna att genom rationalisering och ökad effektivitet bringa ned kostnaderna för olika statliga aktiviteter. att en utredning tillsättes, som under medverkan av expertis får till uppgift att belysa hur olika finanspolitiska åtgärder inverkar på produktionsutveckling, sysselsättning osv. Utskottet anför i denna fråga att det är av stor betydelse att den ekonomiska politiken grundar sig på största möjliga kunskap om samband av det slag motionärerna nämner men finner inte anledning att tillstyrka motionerna. I utlåtandet redogörs för en analys av finanspolitikens verkningar vilken nyligen har utförts av en arbetsgrupp inom OECD. Dessa studier redovisar hur finanspolitiken i ett antal länder, bland dem Sverige, under perioden 1955—41965 har utnyttjats för att kontrollera den totala efterfrågan och vilka effekter den har haft bl.a. på produktionsutvecklingen. Denna arbetsgrupp konstaterar också att finanspolitiken numera är ett av de viktigaste instrumenten för att påverka den samhällsekonomiska balansen. Enligt arbetsgruppens mening finns det utrymme för förbättringar av metodiken i flera hänseenden. Reservanterna tar fasta på detta påstående att förbättringar är möjliga. Till den problematik som här bör belysas hör t.ex. skatternas övervältringsproblem samt marginalskatternas inverkan på sparvilja och arbetsvilja. Bättre insikter om dessa problem är enligt vår mening nödvändiga bl.a. för reformeringen av vår skattelagstiftning. Samtidigt som den ekonomiska politiken utvecklats i vissa hänseenden har det samhälle och den miljö inom vilken den statliga verksamheten bedrives starkt förändrats. Det är önskvärt med en översyn av dessa frågeställningar. I reservation 5 vid bankoutskottets utlåtande nr 38 behandlas en rad synpunkter och förslag som folkpartiet och centerpartiet har framlagt flera år i rad. BL a. föreslås att budgetplaneringen skall utbyggas med ett längre tidsperspektiv framåt och att en översiktlig nationalbudget i = arbetskraftstermer skall upprättas. I motionen understryks även vikten av att det enskilda sparandet stimuleras liksom värdet av fri konkurrens. Förslag till sådana åtgärder har tagits upp i särskilda motioner till årets riksdag, men reservanterna vill även vid detta tillfälle understryka. vikten av att motionärernas synpunkter beaktas vid utformningen av den ekonomiska politiken. Sedan ber jag, herr talman, att få ta upp bankoutskottets utlåtande nr 39 till behandling, Där vill jag säga några ord om reservation 6 vid detta utlåtande. Det höga ränteläge som vi för närvarande har i vårt land är från många synpunkter oroande. Det ökar företagens kapitalkostnader, vilket motverkar investeringsviljan och pressar priserna uppåt. Framför allt för de många mindre och medelstora företagen, vilka har relativt höga räntekostnader därför att de låneformer som är tillgängliga för dem på kreditmarknaden arbetar med förhållandevis höga räntor, är diskontohöjningen särskilt betungande. En räntehöjning framkallar också en höjning av byggnadsoch boendekostnaderna, som ur social synvinkel innebär en allvarlig olägenhet. Nu har ju denna sak diskuterats rätt ingående tidigare i dag i gruppledardebatten med statsrådet Wickman, och jag skall därför inte uppehålla mig mera ingående vid den frågan.

I reservation 4 har utskottets folkpartioch centerpartiledamöter tagit upp ett yrkande, om att investeringsfonderna, så länge tendenser till överhettning i ekonomin finns, skall kunna tas i anspråk med ökad tonvikt på orter och regioner med sysselsättningssvårigheter. Det är inte min avsikt att här starta en ny lokaliseringspolitisk debatt. Vi har nu på kort tid haft tre sådana stora debatter i kamrarna, och vi känner väl till förhållandena i olika landsändar. Vi har i de sammanhangen framfört synpunkter på metoder och medel som måste till för att avhjälpa de olikheter i sysselsättning som råder olika regioner emellan. Vi hävdar att ett mera effektivt användande av investeringsfonderna inom stödområdena skulle vara av stor betydelse för sysselsättningen. Finansministern framhåller i kompletteringspropositionen att det finns anledning att bygga ut investeringsfondernas användning som lokaliseringspolitiskt medel. Jag vill understryka vad finansministern här anfört. Vi förordar att så länge vår ekonomi befinner sig i en starkt uppåtgående konjunktur skall ianspråktagande av investeringsfonderna ske med större tonvikt än hittills på orter och regioner med sysselsättningssvårigheter. Vi förmenar att en sådan politik kommer att medverka till ökade investeringar i sysselsättningssvaga regioner. Jag har också mitt namn under reservation 1 till bankoutskottets utlåtande nr 39. Denna reservation tar upp en hemställan i centerpartimotionen om en parlamentarisk utredning för att dämpa expansionen i storstadsområdena. De borgerliga ledamöterna av utskottet är positivt inställda till tankegångarna i motionerna. Chefen för inrikesdepartementet har i årets statsverksproposition gjort uttalande till förmån för vissa åtgärder i decentraliserande syfte, avsedda att dämpa storstadstillväxten. I de lokaliseringsdebatter som har ägt rum i denna kammare under maj månad har ju också dessa önskemål understrukits. Reservanterna anser att detta är en viktig utredningsuppgift som i första hand bör kunna prövas inom ramen för den utredningsverksamhet som redan finns. En expertutredning för dessa frågor har knutits till inrikesdepartemen tet och till lokaliseringsberedningen. Den Lemneska lokaliseringsutredningen iorde också syssla med dessa problem.

Herr talman! De partimotioner om den ekonomiska politiken som de borgerliga partierna har väckt och som bankoutskottet behandlar i utlåtande nr 38 är till sin uppläggning och sina slutsatser gamla bekanta. De inleds med en diskussion om den aktuella ekonomiska situationen och om konjunkturutsikterna. Denna diskussion leder sedan fram till vissa på förhand bestämda slutsatser och yrkanden. Konjunkturanalysen har bankoutskottet inte gått in på, och med hänsyn till den debatt härom som vi redan fört finner jag ingen anledning att göra det nu. Jag vill begränsa mig till att konstatera att man i år tycks vara tämligen ense med finansministern om bedömningen av situationen. De förslag som framlagts är väl kända för kammarens ledamöter sedan gammalt. Utskottet har avstyrkt dem och de borgerliga partiernas företrädare har rutinmässigt, med växlande grad av enighet, reserverat sig till förmån för dem. Jag tänker inte ta upp någon diskussion om alla dessa olika förslag. Låt mig bara, herr talman, i korthet beröra några av dem. Ett par av förslagen avser institutionella arrangemang i stabiliseringspolitiskt syfte. Jag tänker i detta sammanmang på förslagen om stabiliseringskonferenser och om ett ekonomiskt-socialt råd. Där skulle delta företrädare för regering och riksdag, arbetsmarknadens «organisationer, näringslivet, konsumenterna och fristående ekonomisk expertis. Genom konferenserna skulle, tänker man sig, skapas förutsättningar för en frivillig samordning av löner, prispolitik och allmän ekonomisk politik. Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att denna tankegång är ganska naiv. Genom det enkla greppet att anordna en konferens skulle man i ett slag utjämna alla — intressemotsättningar, tycks man föreställa sig. Det verkar inte särdeles realistiskt. De bästa förutsättningarna för en balanserad ekonomisk utveckling skapas enligt min mening genom en från statsmakternas sida målmedvetet bedriven stabiliseringspolitik. Skulle de av oppositionen föreslagna konferenserna verkligen kunna bli effektiva måste det innebära att statsmakterna mer eller mindre bestämt fastställer utrymmet för lönestegringar. Detta skulle i sin tur betyda att systemet med fria överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter helt skulle sättas ur spel. Ett sådant förslag kan jag inte vara med om att tillstyrka. Enligt min uppfattning bör organisationerna även i fortsättningen ha sin frihet att under ansvar för de samhällsekonomiska konsekvenserna sluta avtal om löner och andra anställningsförmåner. Jag vill tillägga att olika möjligheter till samråd om samhällsekonomiska problem redan föreligger, t.ex. i det ekonomiska planeringsrådet. De politis ka partiernas synpunkter på den eko nomiska politiken bör, enligt min uppfattning, även i fortsättningen komma till uttryck i riksdagen. En överflyttning av denna debatt till exempelvis ett ekonomiskt-socialt råd kan knappast tänkas öka möjligheterna till samförstånd. Herr talman! Jag konstaterar att oppositionens förslag på de punkter jag nu behandlat inte blir bättre genom att upprepas år från år. I reservation 3 återkommer kravet på en parlamentarisk = besparingsutredning. Denna utredning skulle söka få fram uppslag dels till besparingar — dvs. utgiftsminskningar — dels till åtgärder för ökad effektivitet i den statliga verksamheten. Utskottet har som skäl för sitt avstyrkande av detta krav bl.a. hänvisat till den besparingsutredning som verkade i slutet av 1950-talet. Erfarenheterna av denna visar att det inte går att uppnå enighet annat än i mycket begränsad utsträckning. Det är dessutom fråga om besparingsförslag som betyder att kostnaderna i hög grad övervältras från staten till främst kommunerna. Vill man uppnå väsentliga utgiftsminskningar måste man angripa ett fåtal större poster, t.ex. folkpensioner och barnbidrag. Jag har svårt att tro att det skulle gå att uppnå enighet om nedskärningar av sådana förmåner. När det sedan gäller problemet att öka effektiviteten i den statliga verksamheten görs fortlöpande insatser av särskilda statliga organ, exempelvis riksrevisionsverket, statskontoret och försvarets rationaliseringsinstitut. Något behov av en parlamentarisk utredning härvidlag finns inte enligt utskottets uppfattning. Förslaget om en utredning av verkningarna av finanspolitiska åtgärder är enligt min uppfattning också omotiverat. Detta i och för sig viktiga problem ägnas redan uppmärksamhet både inom den ekonomiska forskningen och vid annan utredningsverksamhet. Utskottet har både i det nu aktuella utlåtandet och i tidigare sammanhang redovisat något av vad som gjorts, och jag kan hänvisa till dessa tidigare redogörelser. De övriga förslag som aktualiseras från oppositionshåll och som rör t.ex. budgetplaneringen och arbetskraftsplaneringen har utskottet avstyrkt, och jag har ingen anledning att här upprepa utskottets motiveringar. Herr talman! Jag tvingas slutligen konstatera att något nytänkande från oppositionens sida när det gäller den ekonomiska politikens medel inte har ägt rum sedan förra våren. Det är samma förslag som upprepas, och utskottet har liksom förra året avstyrkt dem. Nu övergår jag, herr talman, till att säga några ord i anslutning till bankoutskottets utlåtande nr 39. Där behandlar utskottet ett antal motioner som har väckts från centerpartiet och folkpartiet i anledning av kompletteringspropositionen. Den hemställan som görs i kompletteringspropositionen gäller i första hand uttagsprocenten för den statliga inkomstskatten och därutöver dels diverse frågor om statliga kapitalinvesteringar, dels beräkningen av driftbudgetens inkomster. Med denna hemställan har motionsyrkandena inte något samband. Folkpartiets yrkande har åtminstone med den ekonomiska politiken att göra. Det kan man kanske bara delvis säga om centerpartiets yrkande. I den översikt över konjunkturutvecklingen och den ekonomiska Ppolitiken som ingår i den reviderade finansplanen finns naturligt nog ett avsnitt om sysselsättningspolitiken. Där nämns också en del initiativ på lokaliseringsoch regionalpolitikens område. Det omnämnandet har tagits till intäkt för nya yrkanden om åtgärder på detta område, vilket ju är välbekant för kammaren efter bl.a. de två långa lokaliseringsdebatter som har hållits tidigare i veckan. För mig ter det sig ganska överraskande att vi på detta sätt får ett slags ny allmän motionstid alldeles före sessionens slut. I centerpartiets motion begärs först en parlamentarisk utredning om åtgärder för att dämpa expansionen i vårt lands tre storstadsregioner. Det yrkandet har framställts bara en vecka efter det att bankoutskottet justerade sitt väsentligen enhälliga utlåtande om lokaliseringsoch regionalpolitiken. Utskottet begärde bl.a. vissa utredningen utöver dem som redan pågår, och utskottet var även inne på frågan om åtgärder i decentraliserande syfte. Jag kan inte erinra mig att centerpartiets representanter under de långvariga diskussioner som föregick vårt lokaliseringsutlåtande «aktualiserade något förslag om en parlamentarisk utredning rörande storstadstillväxten. Medan utlåtandet trycktes har man tydligen kommit på nya tankar. Den borgerliga delen av utskottet tycks i alla fall ha funnit det svårt att flytta sina positioner så snabbt. Den har nu nöjt sig med att föreslå att motionen skall överlämnas till 1968 års 1okaliseringsutredning för beaktande. Detta är enligt min och den övriga utskottsmajoritetens uppfattning alldeles onödigt. Den förestående utredningsverksamheten täcker i tillräckligt hög grad det problemkomplex som motionärerna berör. Ett uppmärksammat initiativ på l1okaliseringspolitikens område under de senaste månaderna är det samarbete som regeringen har inlett med Sveriges industriförbund för att, som det heter, främja en förbättrad regional balans i sysselsättningsutvecklingen. Samarbetet innefattar bl.a. att en arbetsgrupp med företrädare för staten och Industriförbundet har tillsatts för att inventera lämpliga lokaliseringsobjekt. Bakgrunden är givetvis främst att man vill att flera företag än hittills skall tänka på att förlägga filialer till områden som behöver sysselsättningsstimulans. Den avsikten har gjort det naturligt med en hänvändelse till Sveriges industriförbund. Motionärerna tycks anse att regeringen på det sättet har visat ringaktning för de mindre och medelstora företagens organisationer. När bankoutskottet diskuterade lokaliseringspolitiken och var inne på samarbetet med näringslivet förde ingen fram den tanke som motionärerna nu kommer med, utan den har av allt att döma »runnit upp» under de dagar då utskottsutlåtandet om lokaliseringspolitiken trycktes. Utskottsmajoriteten uttalar nu att den tar för givet att det fortsatta samarbetet mellan staten och näringslivet i lokaliseringsfrågor kommer att innefatta kontakt med de mindre och medelstora företagens organisationer och konstaterar att det inte finns något behov för riksdagen att rikta en särskild framställning i ämnet till Kungl. Maj:t. Bakom det uttalandet står bl.a. ordföranden i Sveriges Hantverksoch industriorganisation, herr Stefanson, som ju representerar folkpartiet på förstakam marsidan i bankoutskottet. Centerpartiet har inte nöjt sig med majoritetens klara uttalande utan yrkar på en formell framställning till Kungl. Maj:t. Den som läser vad utskottet har skrivit märker omedelbart att reservationen sakligt sett är helt opåkallad. Jag vill tillägga att man i detta sammanhang kanske kunde ha väntat ett förslag från centerpartiet om att regeringen också skulle kontakta jordbrukets föreningsrörelse för att få en inventering av möjligheten att genom filialutläggning minska den fortgående koncentrationen av dess produktionsföretag till större tätorter. Men det initiativet har uteblivit. I översikten över sysselsättningspolitiken nämner finansministern också sina planer att i den utsträckning som lämpliga lokaliseringsprojekt kommer fram medge företag att ta i anspråk investeringsfondsmedel för att nya varaktiga arbetstillfällen skall skapas på orter med svag sysselsättning. Folkpartiet begär i sin partimotion en skrivelse till Kungl. Maj:t av den innebörden att sådana åtgärder som finansministern nämner bör vidtas i ökad utsträckning. I reservation 4 går centerpartiet tillsammans med folkpartiet om det yrkandet. Vi är i utskottet eniga om att den handlingslinje som finansministern drar upp är lämplig och önskvärd. Att särskilt understryka detta i en skrivelse till Kungl. Maj:t har vi inom utskottets majoritet inte funnit skäl för. De synpunkter som reservanterna anfört till stöd för sitt förslag är naturligtvis välbekanta för finansministern och regeringen i övrigt. Slutligen begärs i båda partimotionerna att regeringen skall ta initiativ till särskilda internationella överläggningar om de aktuella problem som gäller ränteutvecklingen och valutamarknaden. Valutaproblemen kommer att behandlas längre fram i debatten när finansministern lämnar sitt interpellationssvar till herr Gösta Jacobsson, Jag begränsar mig därför till att med utskottsmajorite ten nu fästa uppmärksamheten på att det redan finns en utvecklad och beprövad institutionell ram för sådant internationellt samarbete som centerpartiet och folkpartiet begär i motionerna och i reservation 6. Något behov av att från svensk sida försöka sätta i gång ett särskilt internationellt samråd vid sidan av det som redan kontinuerligt pågår finns verkligen inte. Vad jag nu har sagt gäller inte bara valutaproblemen utan också ränteutvecklingen. Där vill jag endast peka på den differens som inte oväntat tycks finnas mellan centerpartiets och folkpartiets önskemål. Centerpartiet vill av klämmen i sin motion att döma ha en sänkning av räntenivån, medan folkpartiet nöjer sig med att vilja dämpa tendenserna till räntestegring. är de båda partier som vill att Sverige skall gå ut mera aktivt i de internationella räntediskussionerna eniga om vilken räntepolitik de önskar föra?

Herr talman! Herr Ståhle säger att det är naivt av oppositionen att begära konferenser om stabilisering av löner och priser. Varför skulle detta nu vara naivt? Jo, säger herr Ståhle, det innebär att statsmakterna skulle tvingas att fastställa utrymmet för lönerörelserna. Jag vet inte om herr Ståhle med begreppet utrymme likställer det vi i andra sammanhang kallar för lönepott. Men är det inte egentligen statens uppgift att fastställa en s.k. lönepott eller ett utrymme för de lönehöjningar statens egna anställda kommer att bli delaktiga av? I varje fall går det till så i den delegation som har till uppgift att handlägga dessa frågor. Vad herr Ståhle syftar på måste rimligen vara att arbetsmarknadens parter i övrigt — alltså inte bara den statliga sektorn — skulle få sin frihet begränsad om man börjar med sådana här stabiliseringskonferenser. Men så ser inte vi saken. Vi anser ait stabiliseringskonferenserna skulle kunna tjäna som ett forum för att vädra synpunkter på frågan om hur man skall kunna nå en stabilisering som omfattar både löner och priser. Herr Ståhle menar tydligen att alla avtal som träffas på det här området, alltså på den allmänna arbetsmarknaden, uppfyller de ospecificerade krav på ansvar som han talade om. Men avtalen har ju inte tillkommit för att beakta balansen i samhällsekonomin, eftersom det inte är de avtalsslutande parternas uppgift att ha detta huvudmål. Där gäller det en kamp för den egna penningbörsen och skall så vara av självklara skäl. Men resultatet av den kampen behöver ju inte nödvändigtvis bli att man når ett resultat som ger stabilitet i ekonomin, På den punkten ställer vi oss tveksamma. Låt mig, herr talman, avsluta med att säga att jag har samma mening som herr Ståhle när han hänvisar till att diskussionen om den ekonomiska politiken skall föras i riksdagen. Det önskar jag också. Men oppositionen får ju inte exempelvis nationalbudgeten utskotisbehandlad och kan alltså inte ta upp denna till diskussion i utskott. Så ytterligare en synpunkt på de viktiga frågorna om generella ekonomiska åtgärder av ett slag som hör hemma inom penningoch valutapolitiken. I detta avseende har majoriteten inte någon politik alls att presentera. När vi kommer in på frågor — som i förra veckan — om sedelutgivning, guldpolitik, valutapolitik m.m, får vi från herr Ståhle och andra representanter för det socialdemokratiska partiet bara den förklaringen, att man hyser fullt förtroende för regeringen och sina kamrater i riksbanksfullmäktige. Sedan är det meningen att vi skall vara nöjda med detta, även om vi inte har samma uppfattning i sakfrågorna.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad herr Åkerlund nyligen har anfört om = stabiliseringskonferensernas uppgift. Det är naturligtvis inte så, herr Ståhle — vi har upprepat det gång på gång i debatten om dessa konferenser att de på något sätt skall lägga sig i de fria krafternas spel på arbetsmarknaden. De skall tvärtom vara förberedande konferenser, där man fritt kan diskutera utrymmet för löneökningar, utrymmet för statens utgiftspolitik och investeringar liksom också utrymmet för de privata investeringarna. Deras uppgift skall i första hand vara att ge information om det utrymme som finns för t.ex. löneökningar och investeringar. För det andra bör genom sådant samråd förtroende kunna skapas för regeringens vilja att föra en effektiv stabiliseringspolitik. Än en gång vill jag ha sagt att det icke är vår mening att dessa stabiliseringskonferenser skall fatta beslut eller ha eit avgörande inflytande på lönemarknaden. Det ekonomiskt-sociala rådet skall icke vara ett diskussionsforum utan ett utredande organ som förser stabiliseringskonferenserna och även gärna oss politiker med stoff för den ekonomiska debatten. Herr Ståhle säger att våra förslag inte blir bättre därför att de upprepas. De blir inte heller sämre, herr Ståhle, utan mer och mer angelägna för varje år. Jag vill än en gång hänvisa till de tankegångar som i årets lönerörelse har förts fram från ledande håll inom arbetsmarknadsorganisationerna. Jag skall sedan, herr talman, beröra vad herr Ståhle anförde om regeringens kontakter med de mindre företagen. Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen har tagit kontakt med Industriförbundet i avsikt att i samverkan mellan stat och privat näringsliv inventera lokaliseringsobjekt som kan vara av värde för stödområdena. Det är alldeles riktigt, som herr Ståhle sä Ang. den ekonomiska politiken, m.m. ger, att jag har anslutit mig till bankoutskottets utlåtande. Men, herr Ståhle, det har jag gjort på grund av utskottets mycket positiva skrivning på denna punkt, vilket herr Ståhle inte nämnde. I utlåtandet står nämligen följande: »Utskottet, som tar för givet att det fortsatta samarbetet mellan staten och näringslivet i lokaliseringsfrågor även kommer att innefatta kontakt med de mindre och medelstora företagens organisationer, finner inte behov föreligga» osv. Man förutsätter således här en kontakt mellan regeringen och dessa organisationer. Jag kan meddela att den kontakten redan har tagits, i varje fall med en av de ifrågavarande organisationerna, nämligen Sveriges hantverksoch industriorganisation. Jag tycker det är bra att centerpartiet aktualiserat denna fråga, men utskottsskrivningen är så bra att jag kan ansluta mig till densamma. Herr Ståhle säger sig kunna utläsa en skillnad mellan centerpartiets och folkpartiets motioner när det gäller vårt förslag att den svenska regeringen skall ta initiativ till internationella överläggningar i räntefrågorna. Centerpartiet anser att sådana överläggningar skall ha till syfte att åstadkomma en sänkt internationell räntenivå, och det har inte vi någonting emot. Vi är fullt på det klara med att vår räntenivå är beroende av det internationella ränteläget. Om man kan åstadkomma en allmän internationell räntesänkning medför det att också vi i vårt land kan sänka räntenivån, och det har folkpartiet och, antar jag, inte heller socialdemokraterna någonting emot.
Herr talman! Jag vidhåller vad jag redan sagt till herr Åkerlund att jag anser att de framställningar om stabiliseringskonferenser som gjorts i reservationerna är naiva. Jag stöder min uppfattning på det faktum att jag har för troende för svensk fackföreningsrörelse och den stabilitet som svensk fackföreningsrörelse har i dag. Jag är öÖvertygad om att de bedömningar som görs inom rörelsen har lika stort värde som de man möjligen skulle kunna tänkas komma fram till vid överläggningar i så kallade stabiliseringskonferenser. Det är inte bara jag som anser att framställningarna i reservationerna är naiva; även utskottsmajoriteten ansluter sig till uppfattningen att man genom dessa konferenser säkerligen inte kan komma fram till bättre bedömningar. Herr Stefanson talade också om stabiliseringskonferenserna. Det är, som tidigare sagts, inga nyheter för i år, utan det är samma sak som upprepas varje år. Jag tillät mig säga att herr Stefanson anslutit sig till vår linje vad gäller möjligheterna till kontakter mellan regeringen och de mindre och de medelstora företagen. Jag bedömer frågan på det sättet genom att herr Stefanson kanske är den mest sakkunnige inom utskottet på den här punkten, och då han anslutit sig till majoritetens linje måste vi vara inne på rätt väg. Herr Stefanson sade här att kontakter redan tagits. Det var vi också inne på vid utskottsöverläggningarna, där vi menade att det är kortare väg att tala direkt med departementschefen än att skriva till Kungl. Maj:t och då behöva gå vägen över en debatt i riksdagen. Det anser jag vara en realistisk bedömning. Vad sedan gäller räntan och internationella kontakter i det avseendet framgår det klart och tydligt av utskottets skrivning vilka möjligheter till kontakter med utlandet som redan finns, och för vårt vidkommande ansåg vi det onödigt att gå längre. Men herr Stefanson måste väl hålla med om att det är en skillnad i bedömningen i centerpartiets skrivning och i folkpartiets skrivning. Vi bedömer det i varje fall på det sättet.

Herr talman! Låt mig först uttrycka en förundran över herr Ståhles sätt att argumentera i dessa frågor, då han bl.a. för till torgs tanken att centerpartiet skulle ha infört en ny fri motionstid i och med den motion som vi här avlämnat. Men det är bara så, herr Ståhle, att det som framförs i centerpartiets motion är fullständigt avhängigt av det som har förts fram i kompletteringspropositionen. I och med att motionen blivit remitterad till berörda utskott, förmodar jag att herr Ståhle inte bör kritisera centerpartiet för dess motionsskrivning utan i stället den institution som har att remittera motioner. När herr Ståhle dessutom påstår att sotionen är dåligt underbyggd, vill jag säga att den är mycket bra underbyggd, och att det väl är därför som herr Ståhle påstår motsatsen. De frågor som tas upp i motionen är av sådan betydelse att de måste lösas. Socialdemokratin har under årens lopp försummat att lösa dessa frågor, även om socialdemokraterna i kraft av sin storhet som majoritetsparti skulle kunnat lösa dem. Det är måhända bara så, herr Ståhle, att när det bränns försöker man på olika sätt göra gällande att även det som är riktigt är i sammanhanget oriktigt. Herr talman! Kompletteringspropositionen som sådan kan jämföras med ett företags bokslutshandling. HRedovisningshandlingarna, dvs. kompletteringspropositionen, visar ett i förhållande till tidigare gjorda beräkningar bättre resultat.

Läggs härtill att man i kompletteringspropositionen inte tagit med de lönehöjningar som skall komma de statsanställda till del, blir bilden inte ljusare. Konjunkturen för nästa budgetår ter sig enligt kompletteringspropositionen i viss mån bättre än tidigare. Vi får hoppas att den uppåtgående konjunkturkurvan blir bestående. Det beräknade underskottet för nästa budgetår är dock fortfarande, med tanke på de av riksdagen på skilda områden beslutade åtagandena, av den storleken att önskvärda reformer tyvärr måste anstå tills ickomster och utgifter blir bättre balanserade än de är i nuvarande budget. Det betyder, som jag ser det, att sparsamhet med statens utgifter för alla partier måste vara en första gradens angelägenhet. I vad det gäller samhällets åtaganden måste häri ingå den enskilde medborgarens trygghet och i ekonomiskt hänseende större jämlikhet än vad som nu är fallet. Trygghetsfrågan är i mycket stor utsträckning en lokaliseringsfråga. Investeringsfonderna skulle ju vara ett konjunkturpolitiskt instrument. Med de näringspolitiska skillnader som vi har i vårt land är det ingen överdrift att säga att dessa fonder har använts som ett instrument för utbyggnad av de s.k. heta regionernas näringsliv. För att skattemässigt utnyttja investeringsfonderna har med finansministerns goda minne de stora företagen använt dessa fonder till investeringar i de heta regionerna. Man har medelst en mindre investering i ett näringspolitiskt svagt område fått ett påvligt avlatsbrev för att använda de stora pengarna efter eget gottfinnande. Jag tror vi kan vara överens om att man på detta sätt icke skapar regional trygghet för de enskilda människorna. Jag tänker då inte minst på de nordliga länen i vårt land. Det är av den anledningen som centerpartiet såväl i motionen som i en till bevillningsutskottets betänkande fogad reservation föreslagit en utredning för att i konjunkturpolitiskt syfte och med anknytning till näringslivets lokalisering skapa större trygghet för de många människorna. I de nu pågående förhandlingarna har låginkomstproblemet mer än tidigare kommit att dominera. Detta är enligt vår mening helt riktigt. Vi kan dock icke dela deras mening som förfäktar att låginkomstföretagen — eller lågvinstföretagen — medelst rationaliseringar skall försvinna. I stora delar av våra avfolkningsbygder har dessa företag stor betydelse för såväl trivsel som trygghet. Jämlikheten kan man inte nå enbart förhandlingsvägen, utan man måste använda skatte-, socialoch familjepolitiken för att nå högsta möjliga grad av rättvisa. I reservation nr 3 framför mittenpartierna ett förslag om en samlad översyn av skattesystemet som på basis av väckta motioners yrkanden och motiveringar skall tillgodose det krav på rättvisa och jämlikhet som inte kan beaktas genom löneförhandlingar. Vi är medvetna om att det nuvarande skattetrycket såväl i fråga om progressionen som i fråga om de samlade skatterna — de statliga och kommunala skatterna — har förändrats stegvis i takt med nationalproduktens tillväxt. För att nå åsyftad verkan för de lägre inkomsttagarna synes det vara nödvändigt att använda flera beskattningsinstrument. För att skapa större rättvisa i den nuvarande kommunala beskattningen — medelutdebiteringen ligger för närvarande på över 20 kronor per skattekrona — måste det till en annan syn på kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Om vi antar att medelinkomsten i dag — och det är väl riktigt — ligger vid 20 000 kronor om året betalar en sådan enskild skattebetalare 1 000 kronor i statlig skatt och cirka 3 000 i kommunalskatt.

Detta medför helt naturligt att den kommunala skatteutjämningen måste bli föremål för en snar Översyn, Jag finner det inte befogat, att det kommunala skatteavdraget i den statliga beskattningen skall verkställas efter nuvarande regler. Man kan tänka sig ett maximerat belopp. För att nå ett skattefritt existensminimum synes det vara nödvändigt att införa ett skattefritt grundbelopp. Frågan om särbeskattning aktualiseras mer och mer. Med övergångsbestämmelser och särbestämmelser innebärande ett avtrappat grundbelopp — något som bör prövas i en utredning — finns det möjligheter att nå en större skatterättvisa än den vi för närvarande har. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 2 och 3 vid bevillningsutskottets betänkande nr 50.

Herr talman! Jag måste svara herr Sundin, eftersom han bedömde bankoutskottets ställningstagande till centerpartiets motioner med utgångspunkt från att motionerna måste vara bra och att vi av denna anledning måst avstyrka dem. Jag vill säga herr Sundin, att vi inte behandlar frågorna i bankoutskottet på detta sätt. Vi bedömer frågorna sakligt, allteftersom de redovisas i utskottet. Vi har funnit att centerpartiets motioner med anledning av den statliga kompletteringspropositionen inte är av den arten att de bör bedömas i detta sammanhang. Motionerna gäller nämligen i stort sett lokaliseringsfrågor — alltså sådana frågor som vi har behandlat många gånger tidigare under veckan. Det är detta som är utgångsläget för bankoutskottets bedömning och inte något annat. Det är således fråga om en saklig bedömning från vår sida.
Herr talman! Låt mig först säga att jag tolkar herr Ståhles yttrande på det sättet att han anser att centerpartiets motioner i detta sammanhang i och för sig är mycket bra men att utskottet av andra orsaker inte vill tillstyrka dem. Jag upprepar vad jag tidigare sade, att kritik inte bör riktas mot centerpartiet för de motioner som vi väckt i denna fråga — motionerna berör det som framförts i kompletteringspropositionen. Om så inte hade varit fallet, borde motionerna icke ha remitterats till vederbörande utskott.
Herr talman! Herr Sundins bedömning av motionens värde får stå för hans egen räkning. Utskottsmajoriteten har bedömt motionens innehåll på det sätt som vi har givit uttryck för i vår skrivning i utlåtandet.

Herr talman! Det har visat sig att det finns ett visst samband mellan den ganska låga utvecklingstakten i vårt lands ekonomi och den skattepolitik som vi för. Detta framgår av långtidsutredningens prognoser som visar att nationalinkomsten under den senaste treårsperioden blivit betydligt lägre än väntat och att det allmännas inkomster reducerats därefter. Om den utvecklingen kommer att fortsätta, så kan det innebära att de statliga skatterna fram till 1975 kommer att stiga med inemot 10 procent av bruttonationalprodukten eller med nära en tredjedel. I det sammanhanget kan också noteras att den kommunala utdebiteringen är i stigande och nu når oroande proportioner, f.n. något över 20 kronor, vilket ganska snart kan öka betydligt. Detta senare beror inte så mycket på kommunernas expansion, som på det förhållandet att staten har övervältrat en del utgifter på kommunerna, som inte har blivit i tillräcklig grad kompenserade, samt på det stigande kostnadsläget över huvud taget. Det har under senare år också visat sig att skatternas höjd och skattesystemets konstruktion har kommit att spela en allt större roll i löneförhandlingarna. Löntagarna är nämligen i första hand intresserade av om löneförbättringar ger en reell löneökning, vilket de senaste löneförhandlingarna torde understryka. Vårt skattesystem är ju så utformat att skatten inte behöver höjas för att den enskilde individens skatt skall stiga i höjden. Det hänger ju samman med progressiviteten i våra skatteskalor. Detta innebär att ju högre marginalskatten är, desto större blir de kompensationskrav som ställs från löntagarnas sida vid avtalsförhandlingarna. De löneökningar som på detta sätt pressas fram leder till ökade kostnader för företagarna, vilket resulterar i stigande priser för varorna och naturligtvis stora svårigheter för den del av vårt näringsliv som sysslar med export. Om vi får den utvecklingen har vi nått in i den onda cirkel som innebär att priser, löner och skatter jagar varandra, och vi har endast att vänta på nästa omgång då samma sak upprepas när avtalsperioden har gått ut. Samma inverkan får vi då det gäller landsting och primärkommuner med den skillnaden att den kommunala utdebiteringen påverkas direkt, vilket resulterar i en högre skattesats. Ingen, vare sig löntagare, företagare eller stat och kommun, kan tjäna på detta system, som leder till penningvärdeförsämring och inflation. I många avseenden kan kritik riktas mot skatternas utformning. Skattepolitiken har inte anpassats till dagens samhälle med dess ekonomiska struktur och löneläge. Därför har vi fått de effekter för skattebetalarna som jag tidigare har redogjort för och som inte var avsedda när skattesystemet en gång utformades. När kritik har rests emot skattesystemet, har ingen rejäl reform genomförts. Vi har endast lappat på det gamla systemet, vilket har gjort att det har blivit mycket svåröverskådligt. Låt oss göra rent bord med det här systemet, och låt oss få ett annat system som bättre passar in i vår tid. Den politiska situationen har väl inte varit sådan att det har gått att genomföra, men nu hoppas jag att den utredning som vi begär, även om vårt yrkande i dag inte vinner riksdagens bifall, ändå skall kunna bli en faktor i det nya skatteförslag som snarast måste komma. Vi behöver alltså en genomgripande skattereform som kan leda till ökade resurser, balans i samhällsekonomin, förbättrad handelsbalans, lägre och rättvisare skatter samt minskade löneklyftor mellan löntagarna. Skattesystemet bör därför i enlighet med vad moderata samlingspartiet föreslagit utformas så att den samhällsekonomiska balansen befordras, det svenska närings livets konkurrensförmåga stärks och penningvärdeförsämringen motverkas. Samtidigt skall skattesystemet stimulera den enskilde till ett ökat sparande och en ökning av de produktiva insatserna. De krav vi ställer på ett kommande skattesystem är förvisso inte alldeles lätta att uppfylla omgående, men genom ett omsorgsfullt utredningsarbete och en noggrant planerad övergångsperiod bör svårigheterna kunna Öövervinnas. Den utredning som enligt vårt förmenande bör tillsättas omgående bör arbeta efter de riktlinjer som vi dragit upp i vår partimotion till årets riksdag. Detta innebär att den statliga inkomstskatten skall sänkas, inte bara så alt penningvärdeförsämringen motverkas utan så att en reell skattesänkning på inkomstsidan sker. Denna skattesänkning bör naturligtvis i första hand omfatta låginkomsttagarna så att dessa kan få ett värdefullt och nödvändigt tillskott till sin levnadsstandard. Med låginkomsttagare avser jag då de personer som trots en fulltidstjänst inte kommer upp till ett sådant löneläge att de kan föra en dräglig tillvaro. Det är alltså dessa personer -— de verkliga låginkomsttagarna — som i första hand skall erhålla en kraftig skattesänkning, men även andra grupper bör få del av sänkningen av inkomstskatten. Jag tänker därvid speciellt på mellaninkomsttagarna. Den sänkning av den statliga inkomstskatten som vi förordat bör givetvis ges en sådan omfattning att den eftersträvade stimulansen av arbetsvilja och sparande verkligen kommer till stånd. Den utredning som vi hoppas skall arbeta med detta bör därför utgå ifrån att gifta inkomsttagare med nettoinkomster upp till 20000 kronor inte skall erlägga någon statlig inkomstskatt. Motsvarande gräns för ensamstående skulle utgöra 12 000 kronor. I utredningens uppgift bör också ingå att tillse att automatiska skatteskärpningar inte kommer att inträffa på grund av penningvärdeförsämring. Denna vår strävan att reformera skattesystemet har tungt vägande samhällsekonomiska motiv. Men därutöver eftersträvar vi att skapa ett samhälle med ökad personlig frihet och ökat personligt oberoende för den enskilda människan, och det målet når vi säkrast genom att skattepolitiken utformas så att det blir möjligt för flera människor att få behålla en större del av resultatet av sina arbetsinsatser. Därmed skapas också förutsättningar för ett ökat enskilt sparande och ett personligt ägande. Som jag tidigare framhållit, kan vi inte längre lappa på det gamla skattesystemet. Något nytt måste ske som bättre passar vår tid. En radikal omläggning av skattesystemet måste till med en överflyttning från direkt till indirekt beskattning. Det initiativ som tidigare tagits av finansministern var lovvärt, men då momsen genomfördes stannade han på halva vägen. Tiden bör nu vara mogen att via den föreslagna utredningen ta nästa steg, som enligt en enhällig tidigare skatteutredning borde ha resulterat i en sänkning av den direkta beskattningen. I avvaktan på att den av oss förordade utredningen skall komma till stånd och avsluta sitt arbete föreslår vi att uttagsprocenten skall fastställas till 93 i stället för 100 procent. Denna ändring av uttagsprocenten innebär ingenting annat än att skatteuttaget anpassas till det penningvärde som rådde när de nuvarande skalorna fastställdes år 1965. För att sänkningen av uttagsprocenten verkligen skall återspegla ökningen av de direkta levnadskostnaderna föreslår vi en begränsning av skattesänkningen till 1000 kronor, vilket motsvarar en skatt på 20 000 kronor. I första hand avser vi en sänkning av uttagsprocenten för budgetåret 1969/70 och i andra hand en sänkning av uttagsprocenten eller annan justering av skalorna den 1 januari 1970. Desutom yrkar vi på att förslag till lagstiftning om sparfrämjande åtgärder så snart som möjligt måtte föreläggas riksdagen. Herr talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservation 1, punkterna a 1 och 2, som gäller uttagsprocenten och förslag till sparfrämjande åtgärder.

Jag ber också att få yrka bifall till reservation 4 som utmynnar i en begäran att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om tillsättande av en expertkommitté, vari representanter för arbetsmarknadens parter ingår, med uppdrag att utreda frågan om en genom gripande omläggning av vårt skattesystem med så stor skyndsamnhet, att proposition om en sådan skattereform kan föreläggas 1970 års riksdag.

Herr talman! Det är mig inte bekant något om herr talmannens ungdom, och jag vet därför inte om herr talmannen i sin ungdom har upplevt svenskt jordbruk och dess förhållanden på den tiden. Men det finns åtskilliga i denna kammare i det äldre åldersskiktet som säkert erinrar sig potatisskörden i den gamla tiden, under brittsommaren i slutet av september och början av oktober, med frostiga mornar och solvarma dagar. När hackningen — med den långa raden av människor som hackade — var avslutad hade man någonting som man kallade för efterplockning, då man antingen harvade eller körde med det urgamla redskapet årder, fåra efter fåra, genom potatislandet. Och efter gick ett eller två hjon — en kvinna eller ett barn — och plockade i en korg eller i en hink kvarlämnad småpotatis. Jag känner mig, herr talman, vara i den situationen just nu. Efter en lång dags ekonomisk debatt får man som jumbotalare vara med om efterplockningen. Jag accepterar, herr talman, situationen. Och jag skall rätta mig därefter, helst som jag tror att jag har kammarens öra därvidlag med hänsyn till tågoch flygtider på kammarens sista dag under vårterminen. Under dagens många inlägg har en så grundlig genomgång gjorts av de olika frågorna, att jag inte behöver stanna vid så många detaljer. Jag har för avsikt att i första hand beröra bankoutskottets utlåtanden nr 38 och nr 39. Jag hade också tänkt uppehålla mig något vid ämnet stabiliseringskonferenser som ju är ett gammalt ämne och underlag för meningsutbyte i vår krets. Det är synd att inte finansministern och regeringen har velat acceptera den av oppositionen Ang. den ekonomiska politiken, m.m. så länge och under så många år framförda tanken på rundabordskonferenser, som vi kallade det för tidigare — nu talas det om stabiliseringskonferenser. Under de avtalsförhandlingar som nu pågår har vi fått erfara vad det betyder att förberedselsearbeten och överläggningar inte sker i god tid före den avgörande avtalskampanjen. Alla parter tycks uppfatta det såsom en verklig brist att man inte tidigare ordentligt har gjort klart för sig vilket utrymme som finns för lönejusteringar. Jag kan inte dela herr Ståhles uppfattning att statsmakterna genom sådana stabiliseringskonferenser som föreslagits skulle komma att fastställa utrymmet för löneökningar. Det behöver inte bli fallet. Men om det funnits ett så starkt verifierat underlag för bedömningen som en stabiliseringskonferens skulle kunnat ge — om den hade arbetat tidigare under året, före själve avtalskampanjens inledande — hade parterna haft betydligt bättre klart för sig vilket utrymme och vilka möjligheter som finns. Det hade inte varit nödvändigt att börja den sedvanliga överbudsoch underbudsgivningen, som tycks betraktas såsom en nödvändig ingrediens i alla avtalsförhandlingar. Oppositionen har också — såsom ett kontinuerligt arbetande organ för dessa stabiliseringskonferenser — föreslagit inrättandet av ett ekonomiskt-socialt råd, som skulle samla och bearbeta material. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på detta, eftersom så mycket sagts tidigare. Jag kommer att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 a vid bankoutskottets utlåtande nr 38. Jag kommer också att yrka bifall till reservation 3, vari föreslås en parlamentarisk besparingsutredning. Motiveringar har lämnats tidigare under debatten. Dessutom kommer jag att yrka bifall till reservation 4, vari föreslås en utredning om finanspolitiska åtgärders verkningar. I reservation 5 finns ett ganska rik haltigt sortiment av uppslag, som man önskar skall tas med i en skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan om åtgärder på den ekonomiska politikens område. Även till den reservationen kommer jag, herr talman, att yrka bifall.

Det är inte möjligt att samla människorna, såsom nu sker, i ett fåtal tättbebyggda och mycket utbredda storstadsräjonger. Det uppstår t.ex. stora svårigheter att bevara vattnet omkring dessa räjonger. I örestadsräjongen måste man nu ta vatten långt uppifrån Småland för hushållsoch industriförbrukning. Det är inte rimligt, och det är inte heller rimligt att förstöra de mellansvenska sjöarna genom industriella och kommunala utsläpp. Kommunikationer, människornas omflyttning och därav följande infrastrukturella åtgärder kostar oerhörda summor. Vi vet egentligen inte tillräckligt om dessa summors storleksordning, men det borde vi få veta i tid, innan katastrofen är för nära.

Vi vet ännu ingenting officiellt om det kanske redan förekommit någon sådan kontakt mellan mindre och medelstora företags organisationer och kanslihuset; kanske kan vi få en upplysning därom. Nu kommer jag ändock att yrka bifall till reservation 2, som alltså hemställer att ett organ skall skapas för kontakt även med den mindre och medelstora industrin. I reservation 4 talas det om investeringsfondsmedel och deras ianspråktagande i lokaliseringspolitiskt syfte. Det anses att tillstånd att använda sådana medel i lokaliseringspolitiskt syfte hittills lämnats i alltför begränsad utsträckning och att ianspråktagande av investeringsfonderna i ökad grad bör »inriktas på att skapa arbetstillfällen i regioner där sysselsättningssvårigheter råder». Reservanterna föreslår därför att riksdagen för Kungl. Maj:t ger till känna vad man här har anfört om investeringsfondsmedels användande i 1okaliseringspolitiskt syfte. Jag kommer, herr talman, att yrka bifall även till den reservationen. Slutligen kommer jag att yrka bifall till reservation 6, där vi hemställer att initiativ tages till överläggningar rörande ränteutveckling och valutaproblem i enlighet med vad som anförts i motionerna. Vi vet nog alla att vi har en skicklig riksbanksledning, som står i nära kontakt med de valutavårdande myndigheterna i andra länder.

Reservanternas avsikt har här varit att genom en skrivelse från riksdagen markera och understryka angelägenheten av att allt göres som är möjligt. Herr talman! Detta inlägg blev givetvis ur min synpunkt alltför kortfattat, men jag tror ändå att kammaren uppskattar att jag inte tar kammarens tid i anspråk längre. Herr statsrådet Sträng, som, enligt vad herr förste vice talmannen anfört vid denna debatts början, meddelat, att han i samband med den ekonomiska debatten ämnade besvara herr Gösta Jacobssons interpellation angående utvecklingen på valutaområdet, hade senare — till följd av att han vore upptagen i andra kammaren — anmält, att svaret komme att lämnas av herr statsrådet Wickman.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson har i interpellation bett finansministern lämna en analys av den senaste utvecklingen på valutaområdet ur svenska och internationella aspekter samt ställt den konkreta frågan om snara åtgärder är tänkbara för att genom ett ökat samarbete länderna emellan inom Bretton Woods-avtalets ram åvägabringa ett hättre - sakernas tillstånd. Då herr Sträng är upptagen i andra kammaren skall jag be att få besvara interpellationen. Den internationella betalningssituationen har under våren kännetecknats av fortsatt jämviktsbrist. Den minskning av det västtyska bytesbalansöverskottet, som väntades efter åtgärderna i november i fjol, har kommit till stånd endast till viss mindre del. Underskottsländerna har — delvis som en följd härav — inte kunnat uppnå den eftersträvade förstärkningen av sina betalningsbalanser. haft de nämnda förhållandena som grundläggande orsak, har medfört betydande kapitalflöden över gränserna. Sem interpellanten anför har inte heller Sverige lämnats oberört härav. Valutamyndigheterna i industriländerna har således återigen ställts inför uppgiften att i samverkan moderera och neutralisera verkningarna på valutareserverna och på valutasystemet i stort. Att detta samarbete, som vårt land deltar aktivt i, fungerar väl, har bekräftats även denna gång. Händelserna i början av maj har föranlett den västtyska regeringen att skärpa sina åtgärder för att dämpa bytesbalansöverskottet samt begränsa kapitaltillflödet. Det är angeläget att dessa åtgärder, liksom motsvarande ingrepp i andra länder, får åsyftad effekt. Det internationella betalningssystemet har inom ramen för Bretton Woodsavtalet utvecklats steg för steg. Jag räknar med att denna utveckling fortsätter och på sikt leder till att man undgår det slags störningar som vi upplevt på sistone. En rad länder har nu ratificerat avtalet om speciella dragningsrätter. Det är min förhoppning att valutafondens årsmöte denna höst skall kunna ge startsignalen för systemets ikraftträdande.

Herr talman! Jag ber statsrådet Wickman att till statsrådet Sträng framföra mitt hjärtliga tack för interpellationssvaret. Uppriktigt sagt hade jag hoppats att finansministern i sitt svar skulle ha gått djupare in i problematiken för att informera oss om de stora valutapolitiska sammanhangen. Emellertid har statsrådet Wickman tidigare i dag kompletterat svaret med en del uppgifter härom. Jag har också haft tillfälle att höra ett anförande i denna fråga av statsrådet Sträng i medkammaren. Jag dristar mig ändå att göra några egna lekmannamässiga funderingar kring den aktuella internationella valutamarknadssituationen, som man måste se ganska allvarligt på. Eftersom <valutasystemet fungerar som ett slags kommunicerande kärl för betalningarna och = kapitalrörelserna mellan olika länder får det internationella händelseförloppet lätt vittgående konsekvenser även för vårt eget land. Det nuvarande valutasystemet med konvertibla valutor och fasta växelkurser anknyter som bekant till dollarn på basis av ett värde av 35 dollar per ounce rent guld. Systemet har varit av mycket stor betydelse för världshandelns utveckling och för den snabba ekonomiska tillväxt som ägt rum under det senaste årtiondet. Det har emellertid på senare tid hänt åtskilligt på detta område som måste ge anledning till eftertanke. Jag vill erinra om att vi under de senaste ett och ett halvt åren bevittnat en hel serie av mer eller mindre dramatiska valutakriser — närmare bestämt fem till antalet. Den senaste krisen i början av maj kring den väntade men uteblivna revalveringen av den västtyska D-marken var särskilt dramatisk genom den stora omfattningen av och snabbheten i de kapitalrörelser som ägde rum. Valutainflödet till de västtyska bankerna uppgick på tre dagar till ej mindre än 3,5 miljarder dollar eller ungefär 11 miljarder D-mark. Vår egen riksbank förlorade i sin tur på en vecka 460 miljoner kronor, vilket innebär att vår valutareserv jämfört med samma tidpunkt i fjol minskat med 1 366 miljoner kronor. Detta är i och för sig kanske inte så oroväckande, eftersom utflödet till stor del utgjordes av förskottsbetalningar av varulikvider. Det kan å andra sidan inte bagatelliseras, och jag tror inte någon gör det heller. Jag delar finansministerns uppfattning att den stora oron bottnar i en fortsatt jämviktsbrist. Men jag skulle vilja ställa frågan om inte denna jämviktsbrist håller på att bli konstitutionell. Jag är också medveten om att de internationella och de nationella valutamyndigheterna sökt moderera och neutralisera verkningarna på valutareserverna, bl.a. genom stand-by-krediter och stödkrediter av olika slag. Allt tyder emellertid på att världen här kommit till — jag vill säga — en kritisk punkt och att det uppstått något grundläggande fel i systemet. Svagheterna har blivit alltmera iögonenfallande. Jag vill erinra om Bretton Woodsavtalets mekanism för ändring av växelkurserna, nämligen klausulen om fundamentala jämviktsrubbningar, som skulle berättiga till ändringar i valutapariteterna. Denna klausul har visat sig politiskt svårhanterlig — mycket svårhanterlig till och med — vilket bl.a. tagit sig uttryck i att den inte fungerat under de senaste kriserna. Det är detta som enligt min uppfattning är dagens stora dilemma. Jag skall inte överdramatisera, men det förfaller mig som om valutasystemet till följd av den bristande jämvikten mer eller mindre har blivit en koloss på lerfötter. Stabiliteten lämnar i varje fall mycket övrigt att önska. Kolossen tål inte alltför stora påfrestningar. Världen lever i dag farligt i dess skugga. Det har hänt olyckor förr, och det kan hända på nytt. Den fortsatta jämviktsbristen går mycket djupare än till det västtyska bytesbalansöverskottet. Den sammanhänger ytterst med svårigheterna att anpassa valutapariteterna efter de enskilda ländernas olika grad av ekonomisk utveckling. Medan valutapariteterna i dag är fixa — endast begränsade paritetsändringar har skett — företer de enskilda länderna sinsemellan mycket stora avvikelser i fråga om inflation och ekonomisk tillväxt. Redan detta förhållande är en mäktig orosfaktor, som förstärkts av att den totala volymen av de internationellt gångbara valutorna och guldet av allt att döma inte hållit jämna steg med världshandelns utveckling. Jag är med veten om att det kan finnas olika meningar i frågan om likviditeten. Härtill kommer en annan orsaksfaktor, nämligen den märkliga företeelse på området som utgörs av den s.k. curodollarn. Eurodollarn är ingen nyhet, den har existerat ett tiotal år men tidigare spelat en mindre roll. Det är en form av dollarvaluta som har sökt sig utanför USA och i viss mån förlorat sitt sammanhang med ursprungslandet. Köpoch lånetransaktionerna sker mestadels i Europa, därav namnet eurodollar. Dessa förmedlas väl oftast genom banker och bankirfirmor i London. Den aktuella totala marknadsvolymen för eurodollarn har uppskattats till den höga siffran av mellan 24 och 30 miljarder dollar. Det finns dock inga säkra beräkningar. Eurodollarn har i stor utsträckning på senare tid fått finansiera de amerikanska dotterföretagen i Europa, sedan genom de inhemska restriktionerna de ordinarie kreditvägarna med hemmabankerna stängts. I övrigt har den sökt sig till användningsområden där högre avkastning varit att påräkna. Till följd av de amerikanska bankernas efterfrågan har räntenivån över hela linjen drivits upp, och den ligger i dag mellan sju och tio procent, skulle jag tro. Det är att anta att boven i räntedramat egentligen är de amerikanska bankerna. Räntespiralen har fortplantat sig, och det har vi själva fått känning av. Räntan har som väl alltid blivit ett konkurrensmedel, men i detta fall ett rationellt konkurrensmedel om kapitalet länderna emellan. Eurodollarn är på gott och ont. Den har en snabb omloppstid och stora kedjereaktioner men har uppenbarligen sina risker; den är beroende av den svagaste länken i kedjan. Men framför allt är den genom sin stora rörlighet ägnad att sätta hela valutamarknaden i gungning om det vill sig illa. Man må sedan kalla det spekulation eller inte. Slutligen återstår måhända en tredje orsaksoch orosfaktor, nämligen sammansättningen av en del länders valutareserver. Här skulle jag närmast vilja ställa en fråga, föranledd av uppgifter i utländsk ekonomisk press. Är inte vissa reservtillgångar helt enkelt infrusna fordringar, vilka rimligen inte borde bokföras som likvida tillgångar? Jag tänker inte så mycket på vår egen valutareserv, som förfogar över mycket litet pund, utan huvudsakligen på motsvarande reserver i andra länder. Alla sitter emellertid i samma båt, och därför har frågan betydelse även för oss. I blickfältet ligger framför allt de lån som lämnats England, vilket land hittills inte haft möjlighet att betala löpande skulder annat än med pengar som lånats på andra håll. Man lånar av Peter för att betala Paul, säger engelsmännen själva. England är uppenbarligen ett bekymmersamt kapitel. Nå, vad finns det då för vägar att ordna upp de rådande jämviktsproblemen som snarast tenderar att öka? Man skall kanske inte göra sig alltför stora illusioner om möjligheterna. Det finns såvitt jag kan förstå närmast två vägar. Den ena är ökad valutakontroll, vilken i sin tur betyder ökad protektionism, isolering och minskad ekonomisk tillväxt. Den andra utvägen är anpassning eller övergång till inom vissa gränser flexibla valutor genom någon form av sliding parity — glidande pariteter. Nixonadministrationen i USA arbetar av allt att döma på problemet utifrån sistnämnda utgångspunkt. Men det är uppenbarligen mycket svårlöst. Det omfattande banktekniska samarbetet mellan de ledande centralbankerna och olika samarbetsorgan är givetvis mycket värdefullt, och vi får hoppas att detta samarbete fungerar så att varje form av valutapolitiskt sammanbrott kan undvikas. Solidariteten mellan länderna är ett styrkebälte och ett stabiliseringselement. Det gäller också ytterst en vittgående koordinering av de enskilda ländernas ekonomiska politik. Räcker solidariteten härtill? Jag utgår från att den svenska regeringen, om tillfälle erbjuder sig, är beredd att medverka till frågans lösning. Det ställer krav på vårt eget lands ekonomiska politik. I likhet med vad herr Wickman uttryckte i förmiddags vill jag säga att initiativen helst bör komma från de stora länderna. Jag tror inte heller att det finns möjligheter att med förhandlingar nå någon överenskommelse om räntan. Räntan är ju en reflex, och för att få bukt med ränteproblemet får man nog gå något djupare. Inget land har i dagens läge möjligheter att utan efterräkningar hoppa över skaklarna i fråga om prisoch kostnadsutvecklingen eller orsaka jämviktsrubbningar i bytesbalansen. Till sist, herr talman! Det är som jag ser det en ytterst angelägen uppgift för svensk politik av i dag att vårt eget svenska kapital inte skrämmes bort utan får utföra sin nyttiga uppgift i det svenska näringslivets och i det svenska samhällets tjänst.